Fru talman! Vi kommer i morgondagens debatt att närmare utveckla vår hållning i Europapolitiken. Men det framgick fullständigt klart av mitt anförande att vi ser den europeiska unionen som ett nödvändigt instrument för att flytta fram positionerna i kampen för en bättre miljö. Miljöförstöringen känner inte nationsgränser. Hav och luft förorenas, och hav och luft är våra gemensamma livsbetingelser i vår del av världen. Därför har vi anledning att se till att vi också utnyttjar de politiska instrument som finns för att motverka en sådan utveckling. Jag vill understryka vad jag tidigare sade till Olof Johansson om vikten av samarbetet. Jag hade i helgen en möjlighet som jag tyvärr inte kunde utnyttja, nämligen att tala vid en konferens i Avesta, en landsbygdsriksdag. 800 människor med folkrörelsebakgrund och med ansvar för den del av Sverige som inte alltid syns i TV-program och på tidningarnas förstasidor var församlade. De sträckte också ut en hand för samarbete och samförstånd. Låt mig säga att det är ovanligt lätt för mig att ta emot den utsträckta handen från dessa människor med en folkrörelsebakgrund och ett ansvarstagande som ligger i deras tradition och som väl passar in i det samarbete som Centern och Socialdemokraterna nu har kring saneringen av de offentliga finanserna. Jag hälsar landsbygdsriksdagens sammanträde och detta initiativ med största tillfredsställelse.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att ändå fullfölja detta med miljöutvecklingen i Europa ytterligare något. Det handlar egentligen om våra möjligheter i Nordeuropa att äntligen sätta våra miljökrav på kartan i det europeiska samarbetet. De finns inte där. Våra förhandlingar med EU i miljöfrågor skedde ju faktiskt under betydande motstånd från EU:s sida när det gällde våra krav. Man ville helst att vi skulle ge med oss på de punkter där våra krav var högre. Till sist uppnåddes en övergångslösning som innebar att man från EU accepterade att vi inte skulle behöva sänka våra miljökrav. Om det europeiska samarbetet skall fungera förutsätter det att människor också i fortsättningen kan lita till att det europeiska samarbetet fungerar på det här området, därför att det är en omistlig del av den ekologiskt uthålliga utveckling som regeringen säger sig eftersträva. Jag förutsätter att regeringen använder sig av t.ex. Visbykonferensen för att just lyfta fram det här perspektivet, gärna i samarbete med andra för att visa övriga Europa att Östeuropas miserabla miljö inte är en fråga enbart för grannstater utan det är faktiskt ett internationellt ansvar, eftersom situationen är så eländig. Och till sist bara som en parentes till marknadens avveckling av kärnkraften när det gäller vilka som flinar i sammanhanget: Det var inte många som flinade i Tjernobyl när olyckan var framme.

Fru talman! När Göran Persson talade här framstod det tydligt att han har sin partikongress avklarad. Det var en samarbetsinriktad och ganska ödmjuk person och inte den machoprofil som har framtonat i en del sammanhang. Den mest engagerade polemiken riktades åt vänster. Förklaringen till detta har vi som kunnat ta del av den fått under debattens gång. Det har under debattens gång offentliggjorts nya siffror om svensk ekonomi, dels från Konjunkturinstitutet, dels från Nordbanken som har kommit med en prognos. Siffrorna bekräftar det som jag sade i min inledning, att utvecklingen för svensk ekonomi för närvarande är mycket bekymmersam. Värmen och entusiasmen under den socialdemokratiska partikongressen kommer möjligen att kännas ganska avlägsen när denna situation måste åtgärdas. Eftersom den nye statsministern fortsätter med det älsklingstema som han hade som finansminister, nämligen att skylla allt på Anne Wibble som inte är här, skulle jag kunna uttrycka saken så här: Så länge som Anne Wibbles senaste budget verkade gick det ganska bra för svensk ekonomi. Tillväxtsiffrorna under 1995 och 1996 var bra. Men i takt med att den nya politiken fick genomslag har nu problemen växt. Tillväxten upphörde under andra kvartalet 1996. De siffror som nu har presenterats är mycket allvarliga. Arbetslösheten stiger och tillväxten sjunker. Skall man klara de statsfinansiella målen krävs det nya besparingar. Det blir mycket ekonomi i dessa diskussioner. Men det är som Gudrun Schyman råkade säga i förbigående, att det är ett fattigdomsbevis att vi inte kan ge mera bistånd. Det är ett naturligtvis ett fattigdomsbevis i många avseenden att vi inte kan ha alla de utgifter som vi önskar. Skall vi klara biståndet och välfärden måste vi se till att politiken läggs om så att företagande och investeringar lönar sig på ett annat sätt. Sedan vinner Göran Persson en poäng när han ställer frågan till mig om Moderaternas välfärdspolitik. Hur skall vi i Folkpartiet kunna samverka med Moderaterna? Och han ställer frågan direkt: Är välfärdspolitiken ett hinder för ekonomisk utveckling? Folkpartiets svar är ett kristallklart nej. Vi har en helt annan syn än Moderaterna på välfärdspolitiken. För oss är den en förutsättning för ekonomisk utveckling. Men då är frågan: Hur går detta ihop? Vi har i samverkan med Moderaterna fått Carl Bildt att sätta sitt namn under handikappreformen, som ni nu delvis förstör, och under barnomsorgsgarantin. Så länge Carl Bildt var statsminister kunde vi sätta stopp för sänkningen i sjukförsäkringen till 75 %. Men det är ju mer er politik som detta har varit möjligt. Med er har vi också träffat uppgörelser om att främja arbete och företagande. Men problemet är att ni inte klarar det internt. Ni klarade inte skattereformen på partikongressen. Ni fick lov att bordlägga frågan om värnskatten för att ni var rädda att förlora - pensionsfrågan likaså. Ni klarar inte att svara upp till de uppgörelser som vi har träffat. Det är detta som är problemet med samverkan med er.

Fru talman! Jag är frestad att säga: Lämna med förtroende Moderaterna åt oss! Om det blir aktuellt för Folkpartiet att samverka med Moderaterna igen är jag rätt övertygad om att vi skall hantera välfärdspolitiken lika framgångsrikt som vi gjorde i den senaste regeringen. Det var ju i själva verket, trots väldiga ekonomiska problem, en social reformperiod. Statsråden Westerberg och Könberg genomförde en rad förbättringar av social och välfärdspolitiken. Visst hade vi interna duster med Moderaterna. Men vi har, som sagt, numera betydande erfarenheter av att hantera den typen av problem. Jag vill påpeka för Göran Persson att det grundläggande i välfärdsfrågorna naturligtvis är kampen mot arbetslösheten. Om detta har jag två saker att säga. För det första tror jag inte att ni lurar någon när ni blåser upp detta att ni nu har fattat ett beslut om en målsättning, att ni nu på partikongressen har sagt att arbetslösheten skall halveras. Hela svenska folket har bilden att ni vann valet 1994 på att ni skulle minska arbetslösheten. Att ni nu har satt upp en målsättning, som för säkerhets skull är förlagd bortom nästa val, kommer vi inte att acceptera, därför att vi kräver att det löfte som ni gav till svenska folket måste infrias och redovisas före 1998 års val eller när nästa val nu äger rum. För det andra tycker jag att målsättningen är för låg. Den måste göras ambitiösare. Det räcker inte att genom att utvidga de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förbättra statistiken, utan vad som måste till är fler riktiga jobb. Med riktiga jobb menar vi jobb i lönsamma företag och jobb i den offentliga sektorn, vilka är långsiktigt finansierade. Jag uppskattar i och för sig att Göran Persson tar upp en debatt med mig om välfärden. Det är en önskefråga. Jag hade kunnat plantera den så att säga, för det är ju underbart för en liberal att här i kammaren och inför TV-publiken få försäkra att vi står fast vid en generell och ambitiös välfärdspolitik. Men den stora frågan i denna debatt och för Sverige i dag är ju hur vi skall få råd att betala en sådan välfärdspolitik om hundratusentals friska, arbetsvilliga, intelligenta och kreativa människor inte får vara med och hjälpa till. Det är ju där Socialdemokraterna har misslyckats. Men om ni är beredda att tänka om i grunden när det gäller den ekonomiska politiken och synen på företagandet är vi alldeles självklart beredda att hjälpa till. Men än så länge har vi tyvärr inte sett några konkreta bevis för ett sådant omtänkande.
Fru talman! Det var en social reformperiod, sade Lars Leijonborg. Det är möjligt att det var det. Den finansierades med sänkta skatter, därav det elände vi har i dag. Vi skall bort från det. Sociala reformer går inte att klara om man inte också är beredd att betala för de förmåner som man sänder ut till det svenska folket. Det var den kraften som Folkpartiet inte hade. Det var ju så man löste konflikten med Moderaterna vi det tillfället. Moderaterna ville avrusta välfärdssamhället för att kunna sänka skatter. Folkpartiet ville behålla välfärdssamhället. Då blev den minsta gemensamma nämnaren att båda fick som de ville. Folkpartiet fick sina sociala reformer, Moderaterna fick sina skattesänkningar och Sverige fick ett ekonomiskt bekymmer som resulterade i massarbetslöshet. Så såg det ut. Nu har jag ställt en fråga till Lars Leijonborg och Folkpartiet och har fått svaret att ni står för välfärdspolitiken. Ni ser den inte som ett hinder för tillväxt och utveckling. Det är gott och det är bra. Men, Lars Leijonborg, nästa gång vi genomför sociala reformer i Sverige, betalar vi för dem och säger nej till Moderaternas lättköpta skattesänkningslöften.

Fru talman! Jag måste säga att jag blir förvånad över Göran Perssons argsinthet i sin polemik mot mig. Jag vet inte om det berodde på det faktum att jag pekade på att vi har en väldigt kraftfull och dominant manlig samling runt finanspolitiken som gjorde honom så upphetsad. Jag raljerar inte med den sakupplysningen, utan jag tar upp den av det enkla skälet att det finns maktstrukturer inom vårt samhälles alla områden som vi behöver vara extra observanta på. De som handlar om just jämställdhetsfrågorna skall vi vara extra observanta på. Jag recenserade inte den borgerliga regeringens politik med Anne Wibble som finansminister, utan jag tog min utgångspunkt i den socialdemokratiska regeringens politik. Såsom den har förts hittills har det inneburit ett bakslag för jämställdheten, vilket också era egna ministrar har vittnat om. Då är det ju viktigt att man ser allvarligt på frågan, är beredd att göra någonting åt den och gärna också understryker den fler gånger och på ett mer tydligt sätt. Det var detta som var min bakgrund. Jag utgår från att vi är överens om att detta är viktiga frågor. Jag vet dessutom att ni har jämställdhetskurser i regeringskansliet. Jag utgår därför från att ni lär er någonting, för jag vet att ni har kompetenta föreläsare. Så till debatten om ekonomin, om våra förslag och om vår påstådda ansvarslöshet. Jag tycker, Göran Persson, att det vore bra om vi kunde höja den intellektuella nivån på den politiska debatten. Om vi lämnar demagogin och håller oss till de politiska sakfrågorna, så är Göran Persson väl medveten om att det stora saneringsprogram som i dag resulterar i positiva siffror för Sveriges ekonomi är ett paket som till absolut största delen gjordes i ordning av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är mycket intellektuellt ohederligt att påstå någonting annat. Jag tycker inte om föra politisk debatt, om man inte håller sig till sakfrågorna och inte är intellektuellt hederlig. Vi lägger aldrig fram några förslag som vi inte finansierar. Vi har synpunkter på de sista delarna i saneringsprogrammet. Vår uppfattning är att det alltid går att sanera statens finanser på ett rättvist sätt. Det är inte så, som Lars Tobisson säger, att detta inte har någonting med fördelningspolitik att göra utan att det är resurstillväxt som vi skall ha. Fel, säger vi i Vänsterpartiet. Det finns alltid fördelningspolitik i varje läge. Vare sig man har mycket eller litet pengar finns det fördelningspolitik och rättvisa. Det är det som vi gemensamt, hoppas jag, skall komma fram till, Göran När jag ställer frågor, svarar inte Göran Persson, utan kommer i stället med nya frågor. Jag ställde frågor om t.ex. välfärden. Vi har en syn. Vi är för en generell välfärd där plånbokens tjocklek inte skall vara avgörande. Centerpartiet och Miljöpartiet har en helt annan syn. Det är en avgrund mellan våra trygghets och välfärdsbegrepp. Jag har ställt frågan hur ni resonerar omkring detta faktum i regeringen. Kommunernas ekonomi är en central fråga för våra välfärdssystem. Hur kan det komma sig att man på den socialdemokratiska kongressen får uppfattningen att vi nu skall lätta på trycket i ekonomin, när jag kan läsa innantill att det i konvergensplanen och i tillväxtpropositionen både för 1996 och för 1997 står minus framför siffrorna för den offentliga tillväxten, de offentliga finanserna, den offentliga konsumtionen och när det gäller utrymmet för kommunerna? Det finns en konflikt i detta. Var hederlig nog att erkänna det, och ta den debatten! Var också hederlig nog att erkänna att det finns en konflikt mellan inflationsbekämpning å ena sidan och arbetslöshetsbekämpning å den andra. När Göran Persson polemiserar med mig om detta, så är det inte i första hand Vänsterpartiet han vänder sig till, utan vänstern inom det egna partiet. Där finns just den uppfattning som jag har redovisat.
Fru talman! Gudrun Schyman började sin replik med att säga att hon visst tar ansvar för ekonomin, för att i den senare delen falla tillbaka i populism; mer pengar, större anslag, högre bidrag. Sedan har hon dessutom mage att påstå att detta skulle vara möjligt att finansiera med högre inflation. Gudrun Schyman, använd nästa replik i talarstolen till att berätta för Sveriges folk hur högre inflation klarar jobben i kommuner och landsting och hur högre inflation är någonting att bygga välfärden på! Använd också nästa replik i talarstolen till att berätta för svenska folket hur det gamla Vänsterpartiet kommunisterna ställer sig till den längtan som Estland, Lettland, Litauen och Polen har att komma med i den europeiska unionen. Var står Vänsterpartiet där, är ni för eller emot deras strävan? Jag tror att svenska folket är nyfiket på ett svar.
Fru talman! Det gör jag gärna. Jag är ledsen att jag inte hann med det förra gången. Det är mig fullständigt obegripligt att vår statsminister är så dåligt påläst att han inte vet att vi i utrikesutskottet klart och tydligt har sagt att vi självklart välkomnar Estland, Lettland och Litauen som medlemmar i den europeiska unionen. Det måste vara fråga om dåliga rådgivare eller något, men det reder väl upp sig - ni höjer ju kompetensen i regeringen har jag hört. Vi har aldrig sagt något annat, och jag blir förvånad över att höra denna fråga från Göran Persson. Vi har aldrig påstått något annat än att de självklart är välkomna som medlemmar. Så till frågan om ekonomin. Det finns en konflikt, det kanske vi är överens om, mellan en strikt inflationsbekämpning och en ekonomisk politik som går ut på att få ned arbetslösheten. Då menar jag, och många med mig, inom en bred vänster och fackföreningsrörelse, att om en ekonomisk politik som möjligen resulterar i 0,5 % högre inflation får till följd att vi får ned arbetslösheten radikalt, så skulle den politiken kanske vara att föredra. Hur kommer det sig, tror Göran Persson, att man inom marknaden, när man i USA nyligen fick siffror om att arbetslösheten hade gått ned, inte blev glad? Jo, om vi får ned arbetslösheten, kommer de som har stora förmögenheter att bli ledsna eftersom vi då får en omfördelning. Då går inte företagets vinster till ägarna utan till löner, något som vi menar är att föredra. Jag skulle också föredra att den socialdemokratiska regeringen ville tala litet mer i klartext om företagens sociala ansvar när det gäller att sanera ekonomin. Ni lägger ju ett stor del på arbetsmarknadens parter, och mig veterligt är det två parter. Den ena representeras av fackföreningsrörelsen, den andra är arbetsgivarna. Vad ger ni för socialt ansvar åt dem? Vi har en tudelning av ekonomin, Göran Persson, med stora vinster inom den privata sektorn och stora underskott inom den offentliga sektorn som skall bära allt mer av företagens behov av utbildad och just in time-stående arbetskraft. Hur får vi den överföringen? Detta handlar om makten och om demokratin - också inom ekonomin. Den diskussionen lyser totalt med sin frånvaro. Hur ställer man sig till att förstärka statens finanser genom att höja skatter, exempelvis värnskatten? Skall inte värnskatten finnas kvar? Är det inte rättvist att de som tjänar mer än 300 000 kr om året betalar mer än de som tjänar 200 000 kr? Är det inte rimligt att vi har en företagsbeskattning i Sverige som stämmer överens med den som finns i EU? Momsfrågan, som Lars Tobisson tog upp, tycker jag är intressant. Jag skulle vilja fråga Lars Tobisson, om han har någon tid kvar, om han kan tänka sig att göra något åt denna.

Fru talman! Det var ett bra besked Gudrun Schyman gav om våra grannländers strävan att komma in i den europeiska unionen. Jag ställde frågan för att den i blixtbelysning beskriver Vänsterpartiets position när det gäller EU. Sverige är ju medlemmar i EU, och det är bra för vårt land. Vänsterpartiet har varit aktiva motståndare. Nu vill andra länder runt Östersjön också bli medlemmar. Då tvingas Vänsterpartiet säga att man tycker att detta är bra. Men varför skall då inte Sverige vara medlem? Fundera ett tag på det, Gudrun Schyman! Sedan var det en ganska våldsam argumentation omkring ekonomisk politik och fördelningspolitik. Kärnan i argumentationen tycks vara att om Sverige får en halv procents högre inflation, så kan vi pressa tillbaka arbetslösheten. Det är ett felaktigt resonemang, och det är farligt. Vi lever i en öppen ekonomi. Det går inte att återigen nationalisera och återreglera. Vi lever i en internationell kapitalmarknad, och den enda motkraft vi nu kan se framför oss är kanske just den europeiska union som Gudrun Schyman motarbetar. Vi har att inse att vi inte kommer att kunna ha någon inflation på annan nivå än vår omvärld. Om Vänsterpartiet rymmer teoretiker som tror att Sverige klarar sysselsättningen med en högre inflation än omvärlden, så vilseleder de, fru Schyman. Skickar vi ut den signalen från Sverige och från Sveriges riksdag, kommer vi omedelbart att få betala ett högre pris för de pengar vi använder. Då kommer räntorna återigen att börja stiga. Högräntor, fru Schyman, hämmar investeringar och motverkar jobb i industrin. Jobb i industrin ger skattebaser som kan tas ut för att bygga ut offentlig sektor. Offentlig sektor är ryggraden i välfärden. Släpp aldrig loss inflationen! Den kommer att krossa våra förutsättningar att hävda full sysselsättning! Inflationen är också ur detta perspektiv jämställdhetens första fiende. Och för att riktigt övertyga fru Schyman; gå till Lenin, och lyssna till vad han sade en gång tidigt! Det främsta hotet mot revolutionen, sade Lenin, är inflationen. Med det menade han naturligtvis att när vanliga människor såg sin köpkraft försvinna utan att de fick någonting för de pengar de hade i plånboken, så vek också framtidstron, optimismen och tilltron till samhället. Han begrep detta, fru Schyman. Det vore bra om dagens vänsterparti tillägnades åtminstone den typen av ekonomiskt förstånd.

Fru talman! Det var ju intressant att Lenin har blivit ekonomisk guru för arbetarrörelsens partier i Sveriges riksdag. I övrigt är jag litet förvånad över diskussionen om inflationen. Det är väl ändå ingen som är något så när realistisk som kan acceptera en hög inflation. Vi har ställt upp på konvergensprogrammet bl.a. utifrån att man har likställt inflationsoch sysselsättningsmålen. Det är viktigt, liksom att man dessutom har fört in miljömål. Oavsett om vi är med i EU eller inte måste vi naturligtvis ha ordning på statens finanser. Det har alltså inte så mycket med medlemskapet i EU att göra, utan det måste vi ha med tanke på hur världen nu ser ut och på att majoriteten i Sveriges riksdag har släppt alla spelregler. Det var roligt att höra Göran Persson gå så hårt åt Moderaternas välfärdspolitik. Inte till större del, men väl till viss del är det faktiskt gamla högeridéer som Socialdemokraterna dammar av - jag märker att Göran Persson inte lyssnar just nu, men han bryr sig kanske inte om det. T.ex. när det gäller diskussionen om socialbidragsnormerna ligger förslagen på gammal högernivå: Man skall stå och bocka för att få ut pengar när ungarna skall ha skridskor. Det är ju den gamla högeridén. Jag skall i likhet med Gudrun Schyman återge Nina Björk. I sin bok Under det rosa täcket, som är en alldeles utmärkt bok som även män bör läsa, skriver Nina Björk: Ett tecken på en ideologis framgång är dess mått av osynlighet. Ibland är kanske Socialdemokraternas ideologi litet osynlig. Den generella välfärdspolitiken är viktig. Jag tycker dock att debatten mellan Gudrun Schyman och Göran Persson var litet lustig. Där blandades vi in. Miljöpartiet skulle inte vara för en generell välfärdspolitik där inte plånboken avgör. Det är i stället Vänsterpartiets värderingar som egentligen innebär att plånboken skall avgöra. Är du sjuk och är höginkomsttagare, skall du få full ersättning - med skattemedel. Vi tycker att människor skall behandlas litet mera lika och rättvist. Det är viktigt att slå fast att det kanske även i fortsättningen behövs besparingar inom statens finanser. Men hur skall man då spara? Det är där vi riktar kritik mot Socialdemokraterna i dag. Vi menar att man sparar på fel sätt. Man sparar på ett sådant sätt att man, förutom att köpkraft dras undan från hemmamarknaden genom att pengar dras undan från dem som faktiskt konsumerar - vilket inte är speciellt bra för hemmaindustrin - drabbar människor som har det svårast. Därmed ökar den sociala och ekonomiska stressen. Nu när Socialdemokraterna återigen diskuterar en ökning av procentsatsen från 75 % till 80 eller möjligtvis 85 % vore det väl intressant att, i stället för att höja lika för alla, satsa på Miljöpartiets modell med brutet tak. I första hand skulle då låginkomsttagarna få en högre ersättningsnivå. Vi som har höga inkomster får då stå tillbaka litet grand. Åtminstone borde det vara ett första steg i den återanpassning som Socialdemokraterna kanske är på väg att göra. Hur ser Göran Persson på den saken? Jag fick inget svar beträffande vindkraften. Sedan förstår jag inte hur Göran Persson kan säga att sänkt arbetstid skulle kosta pengar. Det är arbetslösheten som kostar pengar. Om vi delar på jobben och sänker arbetstiden, innebär det väl totalt sett inte ökade kostnader. Det är, som sagt, arbetslösheten som kostar, inte en sänkt arbetstid. Arbetstiden måste anpassas till verkligheten! Jag skulle vilja höra några ord från Göran Persson som svar på frågan: Tänker Göran Persson denna mandatperiod lägga fram ett förslag som innebär sänkt arbetstid?

Fru talman! Det var en mycket bra passus här. Jag ser nämligen Göran Perssons beskrivning av inflationens vådor som något mycket värdefullt. Däremot var jag litet mera fundersam tidigare, då vi hade ett slags trehörnig debatt här om välfärden. Det var ju ni socialdemokrater - men det lät som om det inte var så - som sänkte barnbidragen. Det var ju ni som drev ner sjukförsäkringen. Det var ju ni som sänkte arbetslöshetsersättningen från 80 % till 75 %. Det var ju ni som satte stopp för flerbarnstilläggen osv. Ingen menar väl något annat än att detta, och mycket annat, har med välfärdspolitiken att göra. Jag fick en känsla av att det på något sätt här förut inte fanns i Göran Perssons sinnevärld. Alf Svensson fortsätter att sjunga med änglarna, sades det. Men en gång i tiden talade ni socialdemokrater väldigt mycket om internationell solidaritet. Inte kan det väl precis vara att sjunga med änglarna om man ställer sig på de absolut sämst ställda världsmedborgarnas sida och säger att vi nu ger signaler om att biståndet kommer att frysas och minskas - och minskas. Jag talade om socialbidragen, som i en del kommuner ökar med 40, 50 eller 60 %, om att ensamstående föräldrar - 60 000, enligt Socialdepartementets utredning - är vår tids underklass. Jag tror inte att de upplever sin vardag som särskilt änglalik. Man må imponeras av Göran Perssons förmåga här när han pedagogiskt och manhaftigt - inte minst när han bemöter Anne Wibble, för då är det en manhaftighet som nästan är påfrestande - talar om vården av statsfinanserna. Jag vet inte vem som skulle behöva få stämpeln i pannan för att inte vilja vårda statsfinanserna. Men vi måste väl kunna debattera hur den vården skall gå till, hur den ekonomiska tillväxten kan gynnas - den lär bli 1 % i år - och hur vi tar oss ur arbetslösheten. Göran Persson måste väl ändå kunna tillstå att det har varit ett visst "stirr" med återställarna. Per-Ola Eriksson och Olof Johansson berömmer sig där av att ha fått Göran Persson på litet bättre tankar när det gäller återställarna. Men det är klart att detta "stirrande" fram och tillbaka inte precis har främjat vården av statsfinanserna. Göran Persson är oerhört monopolistisk. Han har rätt, och den som inte tycker som han är oansvarig och okunnig. Men det måste väl ändå få sägas ytterligare en gång att vi mycket väl kommer ihåg hur det lät åren 1991-1994. Då snackades det inte om vården av statsfinanserna när regeringen försökte, och gav sig på, att sänka en del och spara en del. I stället drev då det socialdemokratiska partiet med frenesi orden: Bären varandras bördor! Det var den slogan som då drevs. Att någon åtgärd då, mellan 1991 och 1994, kunde betraktas som ett vårdande av statsfinanserna var otänkbart. Det kommer vi naturligtvis ihåg. Nu sjunger man med änglarna om man påtalar att saneringen har en felaktig fördelningsprofil - det är ju det vi gör. Sedan till detta med curling: Jag tror inte att det är klot utan stenar och undrar om det inte blev en sammanblandning med boule. Jag är klar över att man skall sopa framför egna stenar. Däremot visste jag inte att det här med att ta ut förtida moms av företagen var ett centerpartistiskt förslag.

Fru talman! Helt kort till Alf Svensson: Momsen på företag var ingen centerpartistisk idé, utan det var ett utredningsförslag från den regering som Alf Visst, det var vi som sänkte barnbidraget - det är sant. Men det gjorde vi inte därför att vi ville sänka barnbidraget, utan därför att vi hade fått statsfinanser som var körda i botten. Detta måste vi faktiskt komma ihåg. Bistånd, social välfärd och allt vad vi vill värna är sådant som aldrig kan bedrivas på kredit. Alf Svenssons magnifika insats i det sammanhanget var ju att han reste runt och delade ut pengar som andra hade lånat upp. Det gick inte att fortsätta så, och det tror jag att svenska folket begriper.

Fru talman! Det är ett ständigt återkommande tal att Göran Persson fick överta ett moras av elände. Ofta talar Göran Persson om antalet konkurser som ägde rum under den perioden. Jag har många gånger tänkt att jag skall försöka komma ihåg att ta med mig en grafisk framställning av hur det såg ut när det gällde konkurserna i Sverige. Den är från SCB och NUTEK och visar hur antalet konkurser började raka i höjden 1988. Det är en brant uppstigande linje som är helt skräckinjagande. 1992 bröts den och började gå nedåt igen. Det är inte rimligt, Göran Persson, att ständigt när radio och TV sänder försöka inbilla folk att ni i oktober 1991 lämnade efter er ett dukat bord där allt var frid och fröjd. Det var ett ekonomiskt elände, och det fortsatte en period innan vi lyckades ändra en del av strukturerna och komma till rätta med det hela. Säg inte - det är inte sant! att det var regeringen mellan 1991 och 1994 som bara lånade. Ni ägnade er åt en politik som Kjell-Olof Feldt och andra varnade för och som tvingade regeringen 1991-1994 att låna. Visst. Men 20-25 år tillbaka i tiden skall vi söka skulden och inte bara 1991 och senare.
Fru talman! En politik som tvingade den borgerliga regeringen att låna - så sade Alf Svensson. Vi kan tvista om det, men om ni insåg att ni var tvungna att låna, varför släppte ni då loss nya sociala reformer? Det var ju poängen i min kritik, och den har Alf Svensson att svara på. Det var flott att dela ut nya förmåner i välfärdssystemet, men det skedde på kredit. Det vet Alf Svensson om, och det är därför jag säger att han föredrar att sjunga med änglarna.
Nu har samtliga deltagare i debatten satt upp sig på talarlistan igen. I den replikomgång som nu startas kan talarna begära replik på varandra, så den blir litet annorlunda. Lars Tobisson börjar och har en återstående tid på 3.32 minuter, Olof Johansson 7.16 minuter, Lars Leijonborg 7.25 minuter, Gudrun Schyman Svensson har ingen taletid kvar. Statsministern har
Fru talman! Denna debatt har tydligt visat att regeringen inte vet vad den vill. Göran Persson saknar idéer om hur Sverige skall kunna bli ett rikt och växande samhälle. Vad regeringsförklaringen i fredags visade bekräftas här i dag. Det här räcker inte, milt uttryckt. Sverige måste återigen bli ett samhälle präglat av sina invånares initiativkraft och arbetsglädje, av företagande, utbildning och ansvar. För det krävs en ny politik som lyfter Sverige från massarbetslöshet och stagnation upp till arbete och tillväxt. Låt mig för Göran Persson reda ut sambandet välfärd-tillväxt. Tillväxt är en förutsättning för ökad välfärd. Resurser måste skapas innan de kan fördelas. Fattigdomen sprider sig nu i Sverige. Det vi i flera år har kunnat avläsa i den internationella statistiken slår i dag hårt mot enskilda och familjer, gamla och unga, arbetande och arbetslösa. 25 års eftersläpning har fört Sverige från positionen som en av världens rikaste nationer till att skvalpa i de industrialiserade ländernas bakvatten. Där andra länder valt individualism, företagande och frihet har vi valt kollektivism, statskontroll och reglering. Det här kanske är svårgripbar makroekonomi, men när vi hör statsministern tala om den unika svenska välfärden hör vi en politiker fast förankrad i föreställningen att Sverige är unikt, att vi lever i ett mer rättfärdigt och socialt mer stabilt samhälle än människor i vår omvärld. Så är det inte. Sannolikt är denna välfärdsstatens självgodhet ett av de största problemen i svensk politik i dag. Oviljan att inse att det är de grundläggande svenska systemfelen i det svenska samhället som successivt trycker ned oss i den relativa fattigdomen. Denna fattigdom tar sig många uttryck. Det handlar om att en tredjedel av alla ensamföräldrar tvingas leva på socialbidrag. Det handlar om de barnfamiljer som har så svag ekonomi att de tvingas söka socialbidrag när utbetalningen av barnbidrag senareläggs med sju dagar. Detta är exempel på att det svenska samhällets orättfärdighet blir allt mer påtaglig. De höga skatter som skulle tillgodose människors behov av välfärd och social trygghet levererar inte längre avsett resultat. Nyfattigdomen och den nya otryggheten bryter ned människor, gör samhället socialt instabilt och skiljer stora grupper från det normala samhällslivet. Det orättfärdiga i att barnfamiljer tvingas söka socialbidrag när utbetalningen av barnbidraget skjuts fram sju dagar är inte ett fördelningsproblem - det är ett resursproblem, Göran Persson. Det djupt orättfärdiga ligger i att vi har byggt en samhällsmodell där allt högre skatter och en politisk vilja att lägga medborgarnas liv till rätta successivt torkat ut det civila samhällets viktigaste källor till välstånd och trygghet. Det krävs, fru talman, ett liberalt systemskifte. Det behövs en politik som i människors initiativkraft och vilja till ansvar ser samhällets viktigaste källor för tillväxt, välfärd, och trygghet, en politik som sätter friheten före regleringarna, företagandet före skatterna och det civila samhället före socialstaten - ett samhälle där politik betyder mindre och människor betyder mer.

Fru talman! Jag vill avsluta den där lektionen i curling så att alla uppgifter här blir korrekta. Jag kan ge Alf Svensson rätt i att jag ofta tänker på boule; han har dessutom ingen replikrätt. Han har rätt i att det handlar om stenar. Man sopar för att de skall komma i mitten. Det är väldigt viktigt för att koppla bilden till den politiska verkligheten. Andra stenar får man bara sopa för i avsikt att få ut dem ur boet, dvs. på andra sidan om den ring som man siktar på. Men det var egentligen inte det som var det viktiga. Jag har svårt att se den vänlige Alf Svensson sopa banan med någon - med eller utan kvast. Det som har förvånat mig litet grand är att det är så svårt att få fäste för den här diskussionen om att ta samhällsansvar även om man har olika uppfattningar partier emellan. Det var den allvarliga kärnan i det som vi har diskuterat i bildspråk. Egentligen borde man kanske överse med de skri från den politiska öknen som vi har fått lyssna till i några inlägg i dag, men det allvarliga - ja, nästan alarmerande - är ju att Sverige fortfarande har en besvärlig situation. Då bör, som vi ser det, politiska partier ta ett ökat ansvar. Alternativet är att alla politiska partier, dvs. demokratin, förlorar. Frågan är vilka som önskar det - det är själva kärnfrågan. Jag har svårt att tro att någon här öppet skulle bekänna att han eller hon önskar att all makt ligger utanför Sveriges riksdag. Den situationen kan vi mycket väl komma i. Efter förnedringens stund hösten 1992 borde många ha lärt sig den läxan. Låt mig säga några ord om kärnkraften eftersom den har varit på tapeten i flera inlägg. Här finns en spänning mellan det demokratiska ansvaret å ena sidan och marknaden å den andra sidan. Kärnkraftsreaktorer som är avskrivna är ju egentligen sedelpressar för dem som äger dem vare sig de är statliga eller privata. Däri ligger en frestelse att fortsätta, fortsätta och fortsätta. Det är däri det demokratiska ansvaret kommer in, och därför är det viktigt att Göran Persson har inbjudit till energiöverläggningarna. Det skall finnas ett demokratiskt ansvar. Det är nämligen inte möjligt att ta detta demokratiska ansvar när olyckan har hänt. Det har vi sett i Ukraina och på andra håll. Det borde alltså inte vara någon svår fråga att diskutera utifrån vem som till sist har slutansvaret. Det har Sveriges riksdag. Utan Sveriges riksdags tidigare beslut hade kärnkraften aldrig introducerats. Det hade inte marknaden klarat. När vi ser på scenariot över hur är det en självklarhet att man inte kan isolera det nationella perspektivet från det internationella. Men man får heller aldrig ställa dem mot varandra. Den borgerliga regeringen gjorde stora insatser som den socialdemokratiska regeringen har fortsatt med för att försöka komma till rätta med en del av de problem som finns med öststatsreaktorerna. Jag utgår från att vi är överens om att det arbetet skall fortsätta tills vi har sanerat den helt omöjliga situation som har funnits i det forna Sovjetunionen på det här området.

Fru talman! Den här debatten skall ju egentligen handla om regeringsförklaringen, men med tanke på fördelningen av den tid som återstår tänkte jag ändå säga några ord till Olof Johansson. Han har större möjligheter att svara än vad statsministern har. Dessutom har ju Olof Johansson så entusiastiskt ställt sig bakom regeringsförklaringen att det väl kan vara motiverat. Jag reagerade i ett tidigare inlägg när Olof Johansson sade att han saknar ekonomisk realism i den här debatten och någon minut senare talade om Centerns kärnkraftspolitik. De allra flesta här inne och de allra flesta svenskar som har intresserat sig för detta bedömer ju numera att Centerns kärnkraftspolitik, alltså att ställa av samtliga kärnreaktorer före år 2010, är ekonomiskt fullständigt orealistiskt och att det skulle ha en enormt negativ påverkan på välfärden här i landet. Nu i det senaste inlägget fanns det ett litet annorlunda argumentationsspår. Olof Johansson jämförde då kärnkraftverken med sedelpressar. Det är klart: Att stänga av en sedelpress är ganska dyrt om man skall skaffa sedlarna på annat sätt. Därför skulle jag vilja ha det bekräftat av Olof Johansson att han delar Energikommissionens bedömning att en avveckling av kärnkraften är mycket dyrbar, i storleksordningen 200 miljarder kronor, men att Olof Johansson av andra skäl ändå anser att den bör genomföras. Detta är ju viktigt för regeringen att veta inför partiöverläggningarna. Jag tror ju för min del att det kommer att bli svårt för Socialdemokraterna att göra en energiuppgörelse med Centern om Centern på något sätt skall få genomslag för sin politik. Nu har jag det intrycket, av de överläggningar de har haft i andra frågor, att Centern är så förtjust över att göra upp med regeringen att man inte är så noga med hur mycket man får igenom, så att man kanske också kan offra detta med 2010 för glädjen att få solidarisera sig med Göran Persson. Jag tror också att många som lyssnade på detta var litet förvånade när Olof Johansson talade om att småföretagarna måste få mindre krångel. De sitter ju just i dessa dagar och försöker hantera de månatliga momsinbetalningar som Centern har varit med om att införa som, vilket har påpekats här, ofta innebär att man måste leverera in momsen innan man har fått den från sina egna kunder. Det saknar fullständigt trovärdighet att Centern vill minska krånglet för småföretagarna efter att med öppna ögon ha varit med om att införa något sådant här. Om jag sedan får säga något om välfärdsfrågorna uppskattar jag som sagt att de har kommit upp här i dag. Jag kan bekräfta att vi står på samma barrikad som Socialdemokraterna i den mån Socialdemokraterna verkligen håller fast vid en ambitiös och generell välfärdspolitik. Det har funnits åtskilliga frågetecken kring det på senare tid. Jag tyckte det var intressant när Göran Persson i en annan polemik sade att de borgerliga röstade igenom en massa sociala reformer. Men vad jag minns röstade inte Socialdemokraterna emot särskilt många av dem. Vad jag vet var det bara en enda, nämligen vårdnadsbidraget, som de är emot av ideologiska skäl. I övrigt var ju Socialdemokraterna med om allting. De hade motionsrätt - Socialdemokraterna är ju ett självständigt politiskt parti - och hade fulla möjligheter att gå emot om de tyckte att vi var för generösa på välfärdsområdet. Till sist skulle jag vilja ta upp en annan sak. Vi ser väldigt olika på metoderna att klara välfärden. Där tar vi ofta upp valfriheten i den offentliga sektorn. När man talar med socialdemokrater avfärdar de ofta det här som en pyssling i marginalen, om jag får uttrycka mig så. De tror att det här är någonting udda och gäller ett privat vårdhem här och en privat husläkare där. Mats Hulth, borgarrådet i Stockholm, har fått erfara det här på ett intressant sätt. När han kom tillbaka till makten 1994 avskaffade han den konkurrensutsättning som de borgerliga hade genomfört bl.a. i äldreomsorgen. Men för att ha ett bra argument lade han också ut på Stockholms universitet att ordentligt undersöka de ekonomiska effekterna av konkurrensutsättningen. Nu har han fått resultatet, och det visar sig att Stockholms kommun och skattebetalare tjänade hundratals miljoner kronor på konkurrensutsättning utan att kvaliteten blev sämre. Kort sagt: När nu Socialdemokraterna i kommun efter kommun minskar valfriheten och konkurrensutsättningen accepterar man med öppna ögon att resurserna till välfärden minskar. Vi befinner oss på samma sida av vattendelaren i välfärdspolitiken, säger Göran Persson. Det finns många vattendelare. För mig är en viktig vattendelare hur vi ser på alternativa driftformer i den offentliga sektorn. Här kämpar förnyarna inom socialdemokratin med att bryta ned gamla dogmer, men de har mycket kvar.

Fru talman! Jag blir mer och mer konfunderad ju mer jag hör Lars Leijonborg. Nu är det inte bara så att partiet är kluvet, nu är det totalt hållningslöst över tiden, i varje fall när det gäller samarbete. Annat var det på Bengt Westerbergs tid. Den attityd som Lars Leijonborg visar upp i dag menar jag innebär att ställa sig vid sidan om och att inte ta ansvar. Folkpartiet borde i varje fall ta ansvar för den energiöverenskommelse som vi var tre partier bakom 1991, och det borde ta ansvar för sitt eget alternativ i folkomröstningen 1980, men allt detta glömmer Lars Leijonborg. Vad menar Folkpartiet egentligen med ansvar? Innebär det att hoppa av sina egna alternativ? Det är ju det Folkpartiet excellerar i i just den här frågan. Jag vill gärna ha svar på den punkten: Vad är ansvarstagande för Folkpartiet? Vad gäller momsreglerna för företagen vet Lars Leijonborg mycket väl att vi har förhandlat fram gränser vid 1 miljon och 10 miljoner för att underlätta och minska byråkratin för de små företagen. Det är det som har genomförts. Får man sedan erfarenheter ur verkligheten som visar att likviditeten inte håller i företagen - de har delat upp skattebetalningen, dvs. skattekrediten från staten, över tiden - så får man titta på det också. Det är vi inte främmande för, men det viktiga är utgångspunkten. Vi har hela tiden arbetat för att förenkla de regler som utredningen föreslog - den utredning som tillsattes under den förra regeringens tid, som Göran Persson sade.
Fru talman! Alla som har lyssnat på mig i kammaren vid senare tillfällen vet att jag och Folkpartiet är mycket angelägna om att få medverka i en energiuppgörelse som just skall fullfölja det samarbete vi hade med socialdemokraterna i linje 2 och den energiuppgörelse som gjordes 1991. Vad linje 2 byggde på var att kärnkraften långsiktigt skulle fasas ut, och att den skulle ersättas med andra helst förnybara energikällor. Skillnaden mellan en realistisk energipolitik och Centerns energipolitik är att ni vill stänga av kärnkraften innan det finns något alternativ. Det jag hoppas att vi skall kunna komma överens med regeringen om är en energipolitik som innebär att kärnkraften successivt fasas ut, men inte behöver ersättas med gas utan kan ersättas med energikällor som är tillgängliga till sådant pris att vi kan klara de svenska jobben och den svenska välfärden.
Fru talman! Det borde Folkpartiet ha tänkt på när man hela tiden har främjat el för uppvärmningsändamål. Vi ligger i dag över 40 TWh per år. Folkpartiet borde också ha inhämtat att vi i dag ligger över 80 TWh när det gäller bioenergi. Vi har möjlighet att fördubbla den siffran fram till 2010. Det är bara en fråga om att inrikta användningen av energiråvarorna på rätt område. När jag föreslog att man skall vara restriktiv med direkteluppvärmning fick jag inget stöd - inte från Folkpartiet, och inte från någon annan heller. Det var redan på 70-talet. Men det är bra om ni tänker om.

Fru talman! Jag vet att Göran Persson inte har någon tid kvar för repliker, men jag riktar mig ändå åt det hållet - åt höger, men från statsministerns position blir det vänster. Jag är inte leninist. Jag är heller inte någon perssonist. Jag delar uppfattningen att inflationen skall motverkas. Det är väldigt klokt. Men man kan inte göra det till vilket pris som helst, Göran Persson. Man kan inte göra det till priset av en permanent hög arbetslöshet. Det är det vi kan se runt omkring oss - i våra grannländer, i Västeuropa, i alla de länder som dignar under konvergenskravens ok. Det är ingen klok politik. Det är inte bra. Man säger att operationen lyckades, men patienten dog. Då är det inte någon klok politik. Det är ändå människan som är målet för vår politik. Göran Persson säger att han vill samverka. Det tycker jag är väldigt bra. Det är en utgångspunkt. Vi vill också samverka och samarbeta. Vi vill ju använda den vänstermajoritet som faktiskt finns. Men jag hoppas ändå att generositeten har vissa gränser från regeringens sida. Det finns faktiskt en hel del förslag som lanseras av högern och andra borgerliga partier, som jag tycker att Göran Persson borde avfärda genast. Det är t.ex. diskussionen om grundtrygghet i välfärdssystemen, dvs. att vi skall ha en grundtrygghetsnivå och att man sedan får plussa på med egna privata försäkringar. Jag hoppas att vi är överens om synen på välfärden, dvs. att den skall vara generell och att de system som vi har skall vara så pass generösa att de omfattar så många människor i detta land och så många situationer att vi kan utesluta de privata lösningarnas tyranni, som det faktiskt handlar om. Det är den ena frågan. Där tror jag att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan samarbeta, Göran Persson. Jag hoppas att också Folkpartiet finns kvar som en stadig försvarare av denna generella välfärdspolitik. Den andra fråga som jag tycker att regeringen skall avfärda genast, om den inte redan har gjort det, är hela diskussionen om pigavdrag. Man behöver bara ställa den enkla frågan vem som skall vara piga åt pigan. Om man har någon moral och heder i kroppen och inte vill förvärra det klassamhälle som vi håller på att få tycker jag att svaret är väldigt tydligt. Vi skall inte ha några nya pigor. I frågan om vårdnadsbidraget har regeringen åtminstone tidigare haft en väldigt klar inställning. Den är mycket tydligt och klart driven också av det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Jag hoppas att den klarsyntheten finns kvar, vilket innebär att vi inte skall ha några vårdnadsbidrag. Vi skall ha sex timmars arbetsdag, och det kan lösa problemet med att kombinera rollen som yrkesarbetande med att också vara förälder. Det gäller också förslagen om skattesänkningar, som framför allt högern ivrar för. Jag hoppas att regeringen inte går in på den vägen. Jag hoppas att regeringen går in på en diskussion med Vänstern om hur vi skall få större rättvisa i våra skattesystem och hur vi skall få många människor att uppfatta det som att vi faktiskt har en rättvisa. Vi behöver en differentiering i skattesystemen. Det gäller både på inkomstsidan och företagssidan. Vi vill gärna föra en sådan diskussion. Vi vill också föra en diskussion om hur vi skall betala höjningen av nivåerna i a-kassan till 80 %. Det är en intressant diskussion. Den måste man vara väldigt varsam med. Det får inte innebära att människor får svårare att komma in i systemen och att man fort puttas ut om man väl kommer in. Det skall inte vara det som betalar den sänkning som så många är betjänta av. Den diskussionen vill vi gärna föra. Jag tog upp skattediskussionen. Hur skall vi driva fram avtal om förkortade arbetstider, om vi nu skall gå avtalsvägen? Vi menar att vi parallellt också kan gå lagstiftningsvägen. Huvudsaken är att det händer något. Är regeringen beredd att ta initiativ som arbetsgivare i denna fråga? Denna diskussion för vi gärna med den socialdemokratiska regeringen, liksom diskussionen om hur vi skall rädda jobben i den kommunala sektorn. Hur behåller vi dem? Hur utvecklar vi dem? Vi ser i dag ökade socialbidragskostnader i snart sagt alla kommuner. Det holkar ur verksamheterna, vilket innebär att man drar ned på kvaliteten. Man avskedar, vilket innebär att otryggheten sprider sig. Man får fler socialbidragstagare osv. Det är en väldigt negativ spiral som växer i kommunerna och som följs av diskussioner om att sänka också bidragsnormerna inom socialtjänsten. Det är ingen bra utveckling. Det innebär att man måste föra en seriös diskussion om hur vi skall förhålla oss till kommunernas ekonomi. Det gäller naturligtvis också hela diskussionen om den generella välfärden, som jag var inne på. Jag har en klok partikollega som gav en snabb kommentar när regeringsförklaringen kom. Han sade så här: Rätternas kvalitet visar sig vid bordet och inte i talen. Jag hade hoppats att vi åtminstone skulle kunna glutta litet på recepten för dessa rätter under denna debatt. Nu har det inte blivit så, men jag hoppas att det är en bra kokbok som regeringen kommer att lägga fram i form av förslag till riksdagen. Jag hoppas att man inte fortsätter att koka soppa på en spik.

Fru talman! Det är husmanskost i kokboken, Gudrun Schyman. Det är kanske en nyhet, men välkommen att smaka. Jag hörde en viss nyansering omkring inflationen. Nu skall den vara lagom. Allt sådant tal, Gudrun Schyman, är förrädiskt och farligt. Inflationen skall hållas låg därför att det ger en varaktig grund för tillväxt. Det ger en varaktig grund för nya jobb. Om man tittar på vår omvärld behöver man inte bara se på de länder som har drabbats av nyliberala avregleringar. Titta på det socialdemokratiskt styrda Norge, där man förenar god tillväxt med låg inflation och rättvis fördelning. Det är en bättre modell för
Fru talman! Jag tycker alltid att det är bra att peka på de goda exemplen. Jag tror att de har stor makt. Jag är medveten om att Norge röstade nej till medlemskap i EU, och det var klokt av dem. Det kanske har gett dem litet större handlingsfrihet i den ekonomiska politiken.

Fru talman! Till Lars Leijonborg vill jag säga att det enda vi i Miljöpartiet och förmodligen också Centern kräver är att ni skall följa er egen avvecklingsplan, som ni presenterade några veckor före folkomröstningen om kärnkraft - detta apropå att vara ärlig och rak och stå för vad man tycker. Hanteringen av socialbidrag och frågan om arbetstid var tydligen en så öm tå att statsministern valde att tiga. Jag ber om ursäkt om det gjorde ont; det var inte meningen. Jag tycker att statsministern har ägnat väldigt mycket ord åt att säga ganska litet under den här debatten. Jag tycker fortfarande att det vore lämpligt om Socialdemokraterna tog till sig de krav på sänkt arbetstid som Miljöpartiet och Vänsterpartiet och även många socialdemokrater ställer. Det leder till fler jobb, det leder till ökad jämställdhet och det leder till ökad livskvalitet för väldigt många människor. Tyvärr har statsministern inte nämnt det här mer än att han sagt att det är en kostnad. Det är arbetslösheten som är en kostnad! Det gäller att den optimala normalarbetstiden anpassas efter verkligheten. Att ha 40 timmars arbetsvecka är inte anpassat efter verkligheten i dag. Det är också synd att Göran Persson inte har pratat så mycket om EMU. Göran Persson och jag har samma uppfattning när det gäller EMU, nämligen att det är en viktigare fråga än EU-frågan. Likt förbaskat vägrar Göran Persson att acceptera en folkomröstning om EMU, trots att han är väl medveten om att det är ett större kliv att gå in i EMU än att gå in i EU. Jag förstår inte logiken i detta. Energipolitiken är jag mycket orolig för. Jag har inte fått något svar på de två konkreta frågor jag ställde. Det hade räckt med ett ja eller nej, men en del är så stora att de låter bli att svara. Det gällde fossilgas från Norge. Är regeringen villig att ta in fossilgas från Norge, och är det ett led i en hållbar utveckling? Jag undrar det. Nu får jag svar; det låter jättebra. Dessutom: Kan vi fortsätta samarbetet med att få fram pengar till vindkraften? Det finns åtskilliga människor som står i kö för att få satsa på vindkraft. Ett ja på den frågan vore väldigt positivt. Sedan hoppas jag att jag i fortsättningen slipper citera ett kinesiskt ordspråk som låter så här: Stora män känner sig aldrig stora. Små män känner sig aldrig små. Jag hoppas att ingen känner sig så stor att han låter bli att svara på frågor.
Fru talman! Först vill jag ta upp frågan om vindkraften. Jag förutsätter att den typen av satsningar kommer att diskuteras i anslutning till energiöverenskommelsen. Det vore konstigt annars. Sedan får Birger Schlaug ha överseende med att debattreglerna är sådana att den korta tid jag har kunnat utnyttja har fått användas till att svara också på andra inlägg än de briljanta som Birger Schlaug har stått för.
Fru talman! Jag har 27 sekunder på mig. Jag vill då säga att delning av arbetstiden är den kanske viktigaste frågan. I regeringen har ni ju delat på finansministerposten. Ni har tre stycken där. Det visar väl att det här med att dela på jobben är ganska bra. Satsa på det!

Fru talman! Jag skall inte utnyttja situationen - all taletid är slut för de övriga. Jag hoppas att vi snabbast möjligt kommer att återvända till den tidigare debattordningen här i kammaren. Den var i varje fall något livligare och mer sammanhållen. Låt mig bara konstatera att saneringen av statens finanser måste fullföljas. Det är ett samarbete som vi också är beredda att fullfölja. Jag utgår från att fler är beredda att göra det, även om det har skiftats en del hårda ord här. Energisystemet måste ställas om. Alla är inbjudna. Skatteväxling måste genomföras. Hela Sverige måste leva och utvecklas för att vi skall få den kraft som bl.a. Göran Persson nämnde i Landsbygdsriksdagen och andra utvecklingsgrupper. Det är förutsättningen för att Sveriges ekonomi skall komma på fötter - inte för mycket tal, utan gärning och samarbete.

Fru talman! Det här betänkandet från socialförsäkringsutskottet bygger på ett tidigare riksdagsbeslut i ett ärende som handlades av justitieutskottet. Det handlade om tvåpartsprocess vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, och där infördes att detta skulle gälla även på socialförsäkringsområdet. I den debatten tog jag upp just att tvåpartsprocessen i sig är en mycket bra reform. Men när reformen inte kompletteras med ökade möjligheter till rättshjälp för den enskilde individen, och eftersom möjligheterna till rättshjälp är små i förvaltningsdomstolarna, skapar det en osäkerhet hos den enskilde. När vi gör förändringar i vårt rättsväsende och i vårt rättssystem är det viktigt att förändringarna hela tiden skall leda till ökad rättssäkerhet för den enskilde individen. När man i dag nu också inför tvåpartsprocess på socialförsäkringsområdet är det ännu viktigare att människor i utsatta lägen har möjlighet att få rättshjälp. Även i en tvåpartsprocess är det fortfarande domstolarna som har utredningsskyldigheten, men en tvåpartsprocess innebär ändå att utredningsskyldigheten kommer att urholkas.

Den här kritiken och de här farhågorna har även regeringen tagit till sig. Man säger också att man i det uppföljningsarbete och det utvärderingsarbete som skall följa på det nya skall väga in detta och speciellt titta på vad som har hänt med domstolarnas utredningsskyldighet. Vi i Vänsterpartiet anser att man inte kan införa det här när dessa farhågor finns. Det räcker inte med att man vid en senare översyn skall titta speciellt på det. Varje enskild människa som har kommit i kläm är ju en förlust för rättsväsendet. Om människor upplever en ökad otrygghet när det gäller rättsväsendet och möjligheterna att få hjälp, urholkas otroligt viktiga principer. Därför har vi yrkat avslag på utskottets hemställan i detta betänkande, inte därför att tvåpartsprocessen i sig är fel, men därför att man inte lägger in också ökade möjligheter till rättshjälp. Det hade inte varit svårt att ta med det i sammanhanget. De signaler som ges när det gäller förändringar inom rättshjälpsområdet är snarare att det kommer att bli besparingar. Jag har en undran: Hur kommer man att ställa sig vid en kommande översyn, om man ser att domstolarnas utredningsansvar har urholkats och ser att dessa brister finns? Kommer man i så fall att vara beredd att öka möjligheterna till rättshjälp även i dessa mål? Det är en fråga som jag skulle vilja ha svar på här i dag.

Därför yrkar jag avslag på utskottets hemställan.

Fru talman! När det gäller socialförsäkringsutskottets betänkande om tvåpartsprocessen råder det stor enighet i utskottet. Riksdagen har tidigare fattat beslut om en obligatorisk tvåpartsprocess i förvaltningsdomstolarna. Utskottet föreslår nu att även socialförsäkringsmål skall omfattas av en tvåpartsprocess, från den 1 maj 1996. Tvåpartsprocessen skall då gälla såväl i ärenden där socialförsäkringsnämnden har fattat det ursprungliga beslutet men även i ärenden där man omprövar tjänstemannabeslut. Fru talman! Utskottet anser också att det här är en riktig åtgärd och att socialförsäkringsnämnden bör företräda kassorna i de ärenden där nämnden tidigare har beslutat. Det innebär att det allmänna kan företrädas av socialförsäkringsnämnden eller att ett ärende delegeras till en särskild tjänsteman, vilket sannolikt kommer att vara det vanligaste. Vänsterpartiet har i sin motion yrkat att beslut inte skall fattas, i avvaktan på att utökade möjligheter till allmän rättshjälp föreligger. Från utskottet vill vi understryka den utredningsskyldighet som domstolen åläggs enligt 8 § förvaltningsprocesslagen. Domstolens utredningsansvar och skyldighet att bedöma om underlaget för domstolsförhandlingarna är tillräckligt förändras inte med denna reform. Jag vill vidare notera att en förvaltningsmyndighet enligt regeringsformen är skyldig att agera objektivt och opartiskt. Fru talman! Utskottet anser att frågan om domstolarnas utredningsansvar är så betydelsefull att den bör ägnas särskild uppmärksamhet vid den utvärdering av reformen som det också talas om i propositionen. Med detta vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Domstolarnas utredningsskyldighet kvarstår, men i en tvåpartsprocess uttunnas denna utan att man har gjort lagändringarna. Det här är tecken som man har sett tidigare. Det är också farhågor som många har framfört, även Lagrådet. Man tar inte det här på större allvar än att man säger att domstolarna har en utredningsskyldighet. Man är ju mycket väl medveten om att utredningsskyldigheten kan komma att uttunnas. Det är ju därför man skall titta speciellt på det här i uppföljningsarbetet. Om man inte trodde att de här riskerna fanns skulle man inte heller speciellt behöva peka ut att den biten skall följas upp speciellt noga. Jag tycker inte att de enskilda människorna skall behöva komma i kläm under tiden. Jag yrkar därför bifall till reservationen.
Fru talman! Den oro som Alice Åström känner inför den här reformen känner inte jag. Utskottet påpekar också att domstolarna har ett utredningsansvar och en skyldighet att se till att underlagen är riktiga, och om det behövs kompletterande utredningar skall dessa göras. Men i dagsläget känner vi oss självfallet nöjda. Det är självfallet också viktigt att vi följer upp en ny reform och ser till att det inte blir felaktigheter. I så fall får man återkomma vid en senare tidpunkt. Men i dag kan man inte göra mer.

Fru talman! Jag har suttit med i den utredning som ligger till grund för det här betänkandet. Vänsterpartiet har fått gehör på flera punkter. Jag önskar naturligtvis att vi hade kunnat gå litet längre i en del fall, men nu gick inte det. I en grupprocess handlar det om att ta och ge. Man får alltså ge sig på vissa punkter och på andra får man tillbaka. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Hela det politiska systemet i Sverige befinner sig i en större kris än vad de allra flesta verkar ha uppfattat och insett. Det råder inget tvivel om att det finns ett politikerförakt i dag. Det gör det. Men det är ändå inte det, skulle jag vilja säga, som är det stora problemet. Det farliga och skrämmande är att människor blir alltmer likgiltiga inför och ointresserade av att delta i det politiska arbetet. De politiska partierna är i allvarlig gungning. Det demokratiska systemet eroderar inifrån. Det faller ihop litet grand som en sufflé genom att människor inte längre vill vara med. Den här utvecklingen har flera orsaker. En är säkert den som Birger Schlaug skrev om för ett tag sedan i Dagens Nyheter. Vem vill identifiera sig med eller bli en spottkopp? Politikern måste i dag tåla en hård granskning som långt ifrån alla vill utsätta sig för. En annan förklaring ligger i att det politiska systemet inte verkar fungera längre. Folk känner att makten ligger någon annanstans, och rörelseutrymmet ser ut att bli allt mindre. Politikerna har lämnat ifrån sig mycket av den makt som de har haft. Men jag tror ändå att det är viktigt att komma ihåg att just vi enskilda politiker har ett stort ansvar för hur andra ser på politik och politiskt arbete. Om människor ser engagerade politiker med idéer, visioner och en tro på politikens möjligheter ger det naturligtvis ett helt annat intresse för att vara med än om man ser ett gäng trötta och desillusionerade egoister som tycks vara mest intresserade av att förbättra sina egna förmåner. Betänkandet om våra egna traktamenten och ersättningar är knappast ägnat att minska politikerföraktet eller att öka lusten att vara med och arbeta politiskt. Det här är just den typen av beslut som ökar avståndet och föraktet. Riksdagsledamöterna skaffar sig nya förmåner. Man smyger under täcket med hur mycket det egentligen handlar om. Varför finns det t.ex. ingen ordentlig kostnadsanalys över vad det här förslaget kostar skattebetalarna. Annars brukar det vara mycket noga. I förslaget från förvaltningskontoret finns det över huvud taget inte någon sådan genomgång. Inte heller i konstitutionsutskottets betänkande finns det någon riktig kostnadskalkyl. Kanske beror det på att det vore alltför pinsamt om den kom fram. Jag är rädd att kostnaderna totalt sett för att genomföra de här förändringarna i riksdagsledamöternas ersättningar och traktamenten kommer att bli mycket höga, kanske 50 miljoner eller ännu mer. Plötsligt skall vi riksdagsledamöter t.ex. få betalt för en lägenhet i Stockholm. Vi skall få en extra telefonlinje installerad i hemmet och helt betald av riksdagen. Vi skall få fax och mobiltelefon. Tidigare har vi bara haft persondator i hemmet. Utöver detta skall vi få resor med egen bil betalda. Redan tidigare har vi resor med flyg och tåg betalda av riksdagen. Dessutom får vi nu hotell betalt och andra utgifter ersatta när vi är ute och reser, på möten i det egna partiet eller möten ordnade av andra. I dag får vi betala alla de här utgifterna med våra traktamenten och en särskild kostnadsersättning. Det är just det här jag tycker är skamligt. Trots att riksdagen plötsligt skall ersätta en mängd kostnader som vi har för resor, telefon, fax, m.m. skall vi ha kvar kostnadsersättningen på drygt 60 000 kr om året som från början är till just för att täcka de utgifter vi har. Det rimliga vore naturligtvis att ta bort den, särskilt om man menar allvar när man säger att man vill skapa mer likvärdiga förhållanden med andra grupper i samhället. Att avskaffa den här kostnadsersättningen som jag talar om skulle betyda att riksdagen sparar ungefär 22,4 miljoner kronor om året. I stället väljer majoriteten att ta ut dubbla ersättningar, som jag ser det. Hur skall man kunna få respekt för politiker och politik om man agerar på det här sättet? Politiker med ryggrad bör stå för det de gör och låta bli att dribbla bakom ryggen på väljarna. Tyvärr var Miljöpartiet det enda parti som reagerade med en motion mot att riksdagen utnyttjar sin möjlighet att ge sig själv nya förmåner och riksdagen ökade kostnader. I konstitutionsutskottet följde åtminstone Kenneth Kvist från Vänsterpartiet Miljöpartiets linje. Nu har tydligen Vänstern dragit sig tillbaka. Kenneth Kvist har fått bakläxa. Det var alltför frestande för Vänstern att ta chansen att skaffa sig litet mer. Jag tycker att det är tragiskt och pinsamt. Avslutningsvis vill jag också säga att riksdagsledamöter skall ha bra betalt. Det är rimligt. Rimliga ersättningar skall man också ha. De som arbetar i demokratins tjänst skall inte vara i strykklass. Men det skall vara rim och reson i det hela. Man skall inte tillåta sig själv ersättningar som är dubbla och helt motsatta det andra i samhället får. Jag yrkar bifall till reservation nr 3, även om jag naturligtvis står bakom alla reservationerna.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet med den förändring av ikraftträdandet till en del som framgår av utdelat rättelseblad. Med några få mindre ändringar är utskottets betänkande i enlighet med vad som föreslagits av förvaltningskontoret och den arbetsgrupp som har varit knuten dit. Jag tycker också att det är bra att Vänsterpartiet nu ansluter sig till den här kompromissen och att Peter Eriksson står ensam i sin populistiska framtoning i den här frågan här i dag. Genom de förändringar som nu föreslås blir det mer tidsenliga och med andra mer jämförbara regler. Som framgår är utskottet också enigt i alla frågor så när som på de tre moment som Peter Eriksson berörde och som jag främst skall bemöta i mitt inlägg. är grundtanken att de regler som gäller i samhället i övrigt också skall gälla riksdagsledamöter. Det tycker jag är bra. Jag tycker att det är i allra högsta grad rimligt. Det innebär helt enkelt att riksdagen svarar för de merkostnader som uppstår just till följd av resan. Utskottsmajoriteten delar därför inte Peter Erikssons invändningar mot vad som föreslås beträffande högsta ersättningsnivå för nattraktamente. Vi menar tvärtom att förvaltningsstyrelsens förslag är väl avvägt med hänsyn till syftet, att jämna ut boendekostnaden. Nog är det väl rimligt, Peter Eriksson, att riksdagsledamöter som inte bor i Stockholmsregionen skall ges vettiga möjligheter att övernatta. Är det rimligt att vi även fortsättningsvis skall bo på våra små kontorsrum bland papper och maskiner? Jag tycker inte att det är rimligt. Miljöpartiet reserverar sig också vad gäller reglerna för ersättning för färd med egen bil. Här föreslår utskottsmajoriteten ingenting annat än vad som gäller för statsförvaltningen generellt. Dessutom är det väl samma ersättningar som betalas i näringsliv och organisationer. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 1 och 2. Jag vill också yrka avslag på reservationen 3 beträffande kostnadsersättningarna och viss teknisk utrustning. Vi i utskottsmajoriteten anser att den reducering som görs, och det görs faktiskt en reducering även om det inte framgick av Peter Erikssons inlägg, är rimligt tilltagen. Det är naturligtvis populärt hos en del att slåss för lägre ersättningar för riksdagsledamöter av vad slag det vara månde. Men det framgår tydligt av betänkandet att kostnadsersättningarna skall svara mot många kostnader som riksdagsledamöterna faktiskt har. Det nämns här driftskostnader för telefax, portokostnader, representation, kostnader för vissa tidningar, tidskrifter och litteratur, studieresor, konferenser och serviceavgifter till partikansliet. Det är därför fel att påstå att ersättningen inte svarar mot kostnader. Fru talman! Peter Eriksson talar så väldigt mycket om politikerföraktet. Jag är medveten om att det finns ett visst sådant förakt. Men när som Peter Eriksson här i talarstolen späder på detta förakt är det inte så lätt att föra en saklig debatt. Det är naturligtvis svårt för människor att tränga igenom allt detta material när Peter Eriksson utan att egentligen belägga det påstår att mycket av detta är fråga om dubbla ersättningar. Peter Eriksson har i den här frågan ett stort ansvar för om politikerföraktet ökar.
Fru talman! Ingvar Johnsson ställde några frågor till mig. Det gällde för det första om det är rimligt att tvingas bo i arbetsrummet som många i dag gör. Det tycker jag naturligtvis inte är rimligt att man tvingas göra. Det är fullt rimligt att en riksdagsledamot skall kunna ha tillgång till en lägenhet i någorlunda rimlig närhet till Riksdagshuset här i Stockholm. Så är det redan i dag. Vi har redan i dag goda möjligheter att få en lägenhet. Det gäller de flesta av oss, men inte alla. Jag tycker att de förändringar som sker på detta område enligt förslaget i huvudsak är vettiga och ger bättre möjligheter för riksdagsledamöterna att kunna få en bostad ute på stan. Vad vi i Miljöpartiet har vänt oss mot var att man skulle få hela denna kostnad betald av riksdagen. Vi har satt en något lägre nivå på ersättningen från riksdagen och har tyckt att det har varit rimligt. Vi har sagt att det kanske inte är rimligt att betala för alla också i den högsta nivån och för de bästa lägenheterna som riksdagen har tillgång till. Ersättningen bör ligga någonstans i mitten, så att de som har en mindre lägenhet som riksdagen står för kan få den betald. De som vill ha en större boendeyta får ta den kostnaden själv. Den andra frågan som Ingvar Johnsson tog upp handlar om politikerföraktet, något som också jag tidigare var inne på. Det är någonting som jag verkligen har funderat på innan vi började debatten här i dag. Kanske man spär på politikerföraktet ännu mer när man går upp och säger sanningen i talarstolen. Kanske det är bättre att ligga lågt och inte riktigt låtsas om vad som händer om det inte blir värre än vad det är i dag. Men jag tror att det är fel att tänka så. Det bästa är ändå att ta en rejäl debatt, visa vad som pågår och låta människor ta ställning till det. Jag tror att demokratin på längre sikt vinner på det.
Fru talman! Jag tycker att det som Peter Eriksson säger om att man skall ersätta hyrorna för lägenheterna med maximalt 2 500 kr mest pekar på brist på kunskaper om hyreskostnader i Stockholmsområdet. Sedan gläder det mig i och för sig att en representant för Miljöpartiet tycker att riksdagsmännen skall ha en sådan miljö att arbeta i att de inte nödvändigtvis skall bo på kontoret. Men Peter Eriksson drar inte de rätta slutsatserna av detta. Jag tycker att Peter Eriksson tar i när han säger: Om jag säger sanningen och säger som det är kanske det ökar på politikerföraktet. Det är allt att ta i. Peter Eriksson sade tidigare i debatten att det är fråga om dubbla ersättningar. Jag har redovisat en lång rad saker som dessa kostnadsersättningar är avsedda att användas för. Peter Eriksson kallar det för dubbla ersättningar. Vad är sanningen? Jag tycker inte att det är Peter Eriksson som har talat sanning i den här frågan.
Fru talman! När det gäller frågan om kostnadsersättningarna har vi riksdagsledamöter i dag en ganska rejält tilltagen s.k. särskild kostnadsersättning. Med den kan vi betala en del av de utgifter som vi har som riksdagsledamöter. När det nu inte finns några rejäla kalkyler och kostnadsanalyser är min bedömning att huvuddelen av de kostnader som riksdagsledamöterna har avser resor med egen bil, telefon hemma och en del av de andra saker som nu kommer att i sin helhet täckas av riksdagen på annat sätt. Lejonparten av det som vi i dag har kostnadsersättning till kommer att täckas helt och hållet av riksdagen med det nya systemet. Därför vore det rimligt att ta bort systemet med särskild kostnadsersättning, alternativt begränsa den till att vara mycket liten. Jag erkänner att det finns några kostnader kvar som riksdagen inte täcker, t.ex. kostnader för litteratur, tidskrifter och sådant, eller om man vill bjuda människor på lunch och diskutera politik. De utgifterna täcker inte detta nya system. Men då handlar det om helt andra nivåer än i dag. Det nuvarande förslaget innebär att vi har kvar det gamla systemet med kostnadsersättning och dessutom får ett nytt system. Därigenom får vi dubbla ersättningar i stället för att välja gå in i ett helt nytt system.
Fru talman! Jag lyssnar med förvåning på Peter Erikssons argumentering. Först bortsåg han helt från att vi nu reducerar kostnadsersättningen. När jag pekar på de långa rader av kostnader som riksdagsmännen faktiskt har och som skall finansieras med kostnadsersättningarna backar Peter Eriksson en bit och säger: Man borde ha reducerat mer, men kanske ha kvar en del. Sanningen är att en aktiv riksdagsman som har behov av dessa stöd för sin verksamhet, som skall finansieras med kostnadsersättningen, kommer att förbruka denna kostnadsersättning. Jag tycker att det är rimligt att det är riksdagen som svarar för de kostnader som uppstår utöver vad som är rimligt att finansiera med någons lön.

Fru talman! För några veckor sedan hade jag tillfälle att i frågestunden ställa en fråga till Göran Persson, som då var finansminister, om huruvida han kunde hålla med mig om att förslag som underställs riksdagens prövning alltid skulle vara försedda med en ordentlig kostnadskalkyl. Den frågan föranleddes från min sida av att vi då hade fått ett förslag från riksdagens förvaltningskontors styrelse som i princip var kemiskt ren från kostnadskalkyler. Gustaf von Essen och jag hade i anslutning till det ärendet, vilket framgår av dagens handlingar, motionerat om avslag på det föreliggande förslaget, men att man skulle återkomma med förslaget när det försetts med kostnadsberäkning. Vår tanke var då att det berörda utskottet ordentligt skulle redovisa en kostnadskalkyl. Jag har för egen del ingen anledning att gå in i de olika delförslagen och tycka att de är rimliga eller orimliga. Jag förutsätter att arbetsgruppen har tänkt många goda tankar så att man kan gå med på förslaget. Men jag tycker att det på sitt sätt är skämmande att riksdagen när den själv skall lägga fram förslag till riksdagen underlåter att göra rimliga kalkyler. Nu har då konstitutionsutskottet behandlat den här motionen. Man säger att man nu har fått en kalkyl redovisad i utskottet. Sedan kommer man fram med en justering för den föreslagna reduceringen av kostnadsersättningen. Den totala merkostnaden för de föreslagna förändringarna beräknas uppgå till minst 3 miljoner kronor. Man kan undra vad som avses med minst 3 miljoner kronor. Det måste väl i alla fall vara per kvartal. Är det minst 3 miljoner om året ter sig kalkylen direkt skrattretande. Befinner man sig inte i samma härad kommer det i efterhand att te sig mycket förvånande att man har kastat ut den här siffran. Nu har jag gjort en egen kalkyl. Jag har också stämt av den litet grand och bedömer att den är tillförlitlig. Det här förslaget kommer att innebära att riksdagen sparar 5,6 miljoner på traktamentsersättningar och ca 2,5 miljoner på kostnadsersättningar. Kostnaderna för riksdagsmännens boende kommer att öka med ca 10 miljoner kronor om året. Om ledamöterna bara bor på hotell tio nätter, jag tror att det är alldeles för litet, kommer hotellkostnaderna att uppgå till 3,5 miljoner. Räknar man teknikkostnaderna så lågt som 5 000 kr per ledamot, det är troligtvis alldeles för litet med hänsyn till telefon, dator och fax, kommer det att bli ungefär 2 miljoner där. Om man tror att riksdagsledamöternas bil och taxiresor i valkretsen bara uppgår till 800 kr i månaden hamnar man där på ungefär 2,5 miljoner om man bara räknar med nio månader. Då blir merkostnaden 10-11 miljoner. Mer realistiska siffror på vad det handlar om torde ligga i intervallet 16-25 miljoner kronor i nettomerkostnad. Det kan hända att det är rimligt. Det har sagts här att det är bra att riksdagsmännens standard ökar genom de här förslagen. Vi kan "köpa" det, och om man "köper" det tycker jag att man också skall gå ut och tala om de goda argument som ligger bakom detta. Men att i en handling säga att merkostnaden torde uppgå till minst 3 miljoner kronor - och det är klart att det är minst 3 miljoner det handlar om - visar att kalkylen inte är i rätt härad. Jag har velat säga detta för riksdagens protokoll. Om ett två år kommer man att upptäcka att riksdagen i dag fattade ett beslut som inte var grundat på en realistisk kostnadsuppskattning.
Herr talman! Vi får väl avvakta och se om den expertis som finns på förvaltningskontoret eller Lennart Hedquist själv har bäst förmåga att räkna. Jag kan upplysa Lennart Hedquist om att det här betänkandet har tagits fram i allra största enighet så när som på Miljöpartiet. Lennart Hedquists partivänner - och då tror jag inte att jag säger för mycket - har varit mycket stolta över de små justeringar som har blivit i betänkandet, bl.a. med anledning av de motioner som fanns.
Herr talman! Jag kan mycket väl tro att de olika förslag som är framlagda i denna stora enighet är väl underbyggda. Jag har inte gått i någon polemik mot förslagen som sådana. Jag har gått i polemik mot att man redovisar så bristfälliga kostnadskalkyler. Det är ju enkel addition och multiplikation som gör att man kommer fram till siffror som ligger helt vid sidan av de tre miljoner kronor som står i handlingen. Boendekostnaderna har ju nämnts här. 280 ledamöter skulle kunna vara berättigade till en bostadsersättning på 48 000 om året. Jag har dragit ned den summan till ca 40 000 om året. Bara den summan blir ju elva miljoner. Då kan man inte säga att det man sparar på traktamenten och kostnadsersättningar skulle täcka detta. Så är det ju ingalunda. Därutöver kommer hotellkostnader, resekostnader och teknikkostnader. Jag tycker att man skall spela med öppna kort när man framlägger ett sådant här förslag. Sedan kan förslaget vara hur bra som helst, men det är skam att man inte kan redovisa vad kostnaden egentligen blir.
Herr talman! Jag har naturligtvis svårt att bedöma alla små detaljer i de beräkningar som arbetsgruppen har gjort och i det förslag den sedan har lämnat till förvaltningsstyrelsen. Det kan kanske lugna ned debatten något om man vet att bland dem som står bakom förslaget finns Bo Lundgren. Han borde väl vara en person som kan räkna.
Herr talman! Ingvar Johnsson skall inte dölja sig bakom att arbetsgruppen har valt att inte redovisa kostnadskalkyler. Det kan vara många goda namn som har ställt sig bakom sakinnehållet i förslaget och tyckt att kostnadskalkylen inte var så viktig. Men skulle vi i riksdagen möta ett förslag från regeringen eller från myndigheter som vore så kemiskt fritt från kostnadskalkyler är jag övertygad om att vi som riksdagsledamöter skulle reagera. Då tycker jag att vi har rätt att reagera även när riksdagen själv lägger fram ett förslag som är så bristfälligt ur kostnadskalkylsynpunkt.

Herr talman! Nu skall vi behandla justitieutskottets betänkande JuU15 om vissa processrättsliga frågor. Det är ett betänkande som handlar om en mängd olika frågor. Jag skall bara uppehålla mig vid en där vi har en reservation. Den handlar om kyrkofriden. Flyktingar, asylsökande och andra grupper som skall avvisas skall kunna ha en möjlighet till en fristad där de inte riskerar att gripas och omhändertas av polis. Det finns ju flera exempel på flyktingar som avvisats därför att Invandrarverket och regeringen bedömt att de inte löper någon risk för förföljelse i hemlandet. I verkligheten har det sedan visat sig att dessa bedömningar flera gånger har varit felaktiga. Vi anser att rättegångsbalken och polislagen bör ändras så människor har en möjlighet till en fristad. De bör ändras på ett sådant sätt att det alltid skall krävas tillstånd från den som är ansvarig för kyrkolokalen före en husrannsakan eller liknande intrång för att kunna omhänderta en person som skall avvisas ur riket. Vi har alla säkert bilderna kvar för ögonen av vad som hände vid Alsike kloster. Därför är det otroligt viktigt att det faktiskt finns en plats i samhället där människor kan uppleva en frid och ett skydd. När man avslår detta i betänkandet tar man upp att det skulle vara omöjligt att ha en fristad där polisen inte kan ingripa. Då skulle kriminella brottslingar kunna gå in och gömma sig utan att man kan ingripa mot dem. Men det är givetvis inte så. Polisen måste ha möjligheter att kunna gå in även i dessa lokaler, men det måste krävas tillstånd från dem som är ansvariga för kyrkolokalen före husrannsakan. Det skulle innebära att kriminella människor, som söker sig till en kyrka för att på så sätt komma undan utan att ens ha kyrkan bakom sig, inte skulle skyddas av detta. Vi anser att det behöver läggas fram ett lagförslag som syftar till att öka kyrkofriden och till att ge människor detta skydd. Jag yrkar bifall till reservationen under moment 1.

Herr talman! Kvinnofrid, hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid. Birger Jarl stiftade enligt traditionen dessa s.k. fridslagar. De bekräftades genom Alnö stadga år Nämnas bör att i Sverige hade vi på medeltiden asylkyrkor. Sedan dess har lagarna i många avseenden förfallit. När det gäller hemfriden och kvinnofriden har vi i Sverige sedan länge kända problem. Lagen räcker inte alltid till för att skydda den utsatta. Tingsfriden är det som fungerar bäst. Man har bunkrar, t.ex. i Rådhuset, så att ingen skall kunna störa ordningen när någon skall förhöras. Det fungerar. På senare år har det visat sig att inte heller kyrkofriden har tillräckligt lagskydd. Polisen kan tränga in i kyrkor och hämta ut människor som inte har gjort sig skyldiga till annat än att ha flytt från en för dem outhärdlig verklighet i det egna landet. När de hotas av Polisen har de tagit sin tillflykt till kyrkan, som sedan gammalt i Europa betraktas som okränkbart, heligt rum. Men okränkbarheten gäller ej i Sverige. Nej, i Sverige har man tagit sig in i Alsike kloster och hämtat flyktingar, likaså i en frikyrka i Malung och, alldeles nyligen, i en kyrka på Vikbolandet. Mönstret upprepar sig. På Birger Jarls tid var det de styrandes uppgift att skydda dem som tog sin tillflykt till kyrkan. De som förgrep sig på dem som tog sin tillflykt till kyrkans skydd skulle straffas. I dag tillåter lagen statens representanter att gå in i kyrkor och med våld föra ut dem som sökt kyrkans skydd. På senare år har många flyktingar tagit sin tillflykt till kyrkan, men de riskerar att Polisen med tvång skall föra ut dem därifrån. Många av de gamla lagarna behöver återupprättas - givetvis i modern form, men med samma syfte. Vid tidigare behandlingar av ärendet i kammaren har man uttalat att något behov av att anordna en fristad för personer som är misstänkta för brott eller som eftersöks av annan anledning inte förelåg. Hur kan det komma sig att flyktingar likställs med brottslingar? Det är diskriminerande - en ärekränkning - att likställa flyktingar med brottslingar. I betänkandet talas om frizoner. Justitieministern kan inte tänka sig att införa frizoner där polisingripanden över huvud taget inte får ske. Vad söker flyktingen? En fristad. Att få leva i fred och i frid. Är det för mycket begärt? De har flytt till detta lyckorike på jorden för att slippa tortyr, såväl fysisk som psykisk. Men vad möter de? Det är ett fattigdomsbevis att Sveriges regering så inhumant och känslokallt behandlar dem som märkts av flera års krig och sökt sig en fristad i vårt land. Verkställigheten av avvisningsbesluten är under all kritik. Vi känner till fallet Sincari väl. Så sent som i helgen har jag haft med ett annat fall att göra, där åring som varit i Sverige i fyra år, och som har en svensk sambo sedan tre år tillbaka. Trots att en avvisning skall ske direkt till ett land, och inte via ett annat land har denne man, Esad Banda, avvisats via Italien för att förmodligen utan svensk poliseskort sättas på en färja till det forna Jugoslavien. Detta bryter mot de instruktioner som utställdes av Enligt dessa instruktioner räcker inte ett giltigt pass. Det behövs ett certifikat från Förbundsrepubliken eller konsulatet för att bevisa passets autenticitet. När polisen i Uppsala försökte avvisa två personer direkt till Belgrad utan ett sådant certifikat blev eskortpersonalen tvingade att lösa returbiljetter till Sverige för de avvisade. Ett annat fall är Karlstadspolisens verställighetsförsök av en man som den 7 februari 1995 skulle föras in i det forna Jugoslavien via Bulgarien. Denne man blev misshandlad av Förbundsrepublikens gränspolis, och måste föras tillbaka till Sverige. Vem tjänar på detta? Inte flyktingarna och inte svenska staten. Det är mycket möjligt att Esad Banda blir bemött på samma sätt om gränspolisen upptäcker att Esad varit asylsökande, och att han i strid med instruktionerna för inresa i Förbundsrepubliken tar sig in i landet. Detta förfarande, med de svenska myndigheternas goda minne, gränsar till organiserad människosmuggling och är varken etiskt eller moraliskt försvarbart - även om det inte skulle vara i strid med svensk lagstiftning. Herr talman! I tidigare betänkanden kan man återfinna att remissinstanser som Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST, och ärkebiskopen tillstyrker Miljöpartiets yrkande. Judiska församlingarnas i Sverige Centralråd är positivt till en ändring i rättegångsbalken för ett omedelbart förstärkt skydd mot processuella tvångsåtgärder i kyrka eller annan lokal för religionsutövning. RÅ, Rikspolisstyrelsen och den juridiska fakultetstyrelsen vid Uppsala universitet avstyrker motionsförslagen. Det var ganska väntat. Men vem tar det samlade ansvaret i dag när man, ibland med våld, rycker flyktingar ut ur kyrkan för avvisning? Är det Justitiedepartementet? Kriminalvården? Rikspolisstyrelsen? Det är något som har gått snett i Sverige. Runt om i landet går skaror ut för att protestera mot den flyktingpolitik som råder i vårt land i dag. Men de styrande slår dövörat till. Det är allvarligt. Låt oss införa lagar som hindrar en ovärdig och inhuman flyktingpolitik. Börja med lagen om kyrkofrid. Herr talman! Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall för Kristdemokraternas del yrka bifall till reservationen avseende kyrkofrid i moment 1. Vi kan konstatera att detta är ett väldigt känsligt område. Vi har i Sverige, liksom i de flesta andra länder i västvärlden, en urgammal tradition att respektera kyrkofriden. Det är alldeles klart att dessa frågor kommer att accentueras ytterligare i framtiden. Detta med hänsyn till det tryck från omvärlden vi kommer att bli utsatta för, men också till det ökade engagemang som enskilda människor kommer att känna när de solidariserar sig med människor som har det svårt. Dessa skilda intressen kan fokuseras kring de människor som söker skydd i kyrkorum och deras förhållanden. Frågan har tidigare behandlats av riksdagen flera gånger. I fråga om lagregleringen säger man sammanfattningsvis att vid ingripanden skall proportionalitetsprincipen gälla. Den innebär att åtgärden endast får vidtas om skälen för åtgärderna uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motsvarande intresse. Det föreligger kanske inga problem vid tillämpningen av detta, i varje fall inte ur principiell synvinkel. Men man kan föreställa sig att det i det enskilda fallet inte blir lätt att hantera reglerna. Inom Svenska kyrkan har man gjort en utredning och ett remissförfarande bland sina organ när det gäller begreppen kyrkofrid och kyrklig fristad. Sammanfattningsvis har man kommit fram till att dessa begrepp är otillräckligt definierade. Jag kan tänka mig att dessa allmänna principer - som det rör sig om snarare än regler - också i övrigt är gångbara för att hantera konfliktsituationen på polisiär verkställighetsnivå. Därför tror vi att det skulle vara av värde att få frågan mer allsidigt belyst, och kanske reglerad på ett mer övertygande sätt än den är i dag. Detta kan leda till att uppslitande kontroverser i kyrkor och i andra sammanhang kan undvikas. För Kristdemokraternas del är det närmast ett ingripande i ett kloster som upprört känslorna. Herr talman! Med detta ber jag att få avsluta mitt anförande.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

Utskottet har bl.a. behandlat en motion om byte av offentlig försvarare och yrkat avslag på den med hänsyn till det berednings och utredningsarbete som pågår. Utskottet har vidare tagit ställning till en motion om hanteringen i domstol av lönegarantimål. Utskottet har stannat för att den nuvarande ordningen är fullt tillräcklig för att man skall kunna klara de frågor som är aktuella i detta sammanhang. Ett annat av motionsområdena har varit reglerna för förundersökning. Huvudinslaget har varit att det skall finnas en skyldighet för polisen att upplysa den som hämtas eller på något sätt tas om hand vad förhöret skall gälla. Enligt gällande regler förhåller det sig på det sättet. Det har också gjorts uttalanden från JO i syfte att inskärpa de regler som finns. Anabola steroider är ett annat av motionsområdena. Också där yrkar utskottet avslag, bl.a. med hänsyn till den utredning som pågår på området. Möjligheterna till grupptalan kan sägas ha varit ett kärt motionsämne i kammaren under några år. Det har genomförts en del utredningar, och överväganden pågår alltfort i frågan. Utskottet yrkar därför avslag också på motionerna i den frågan. På ett par andra ämnesområden för motioner har utskottet stannat för enhälliga tillkännagivanden. Det ena gäller klagomål mot advokater som enskilda kan lämna in till Advokatsamfundet. Utskottet föreslår att regeringen skall ges till känna ett önskemål om att en allsidig utredning skall komma till stånd. Yrkandet utgår i och för sig inte från en uppfattning från utskottets sida att detta skulle vara särskilt angeläget med hänsyn till hanteringen i disciplinnämnden. Vi vill gärna få en allsidig belysning av de här svåra frågorna mot bakgrund av att det är mycket viktigt för hela rättssystemets funktion att allmänheten känner förtroende för advokatkåren. Sedan får regeringen lägga fram sin utredning.

När någon som frihetsberövats och fått sitta i häkte släpps, eftersom vederbörandes skuld inte har kunnat styrkas eller därför att vederbörande faktiskt har varit oskyldig, har denne rätt till ersättning. Det kan sedan inträffa att vederbörande ändå fälls för de gärningar som han har suttit häktad för. Utskottet menar att det är rimligt att den häktade då får betala tillbaka ersättningen. Vi vill att regeringen i samband med en del andra överväganden skall klara ut också den frågan. I betänkandet behandlas också frågan om kyrkofrid, som likaledes tillhör de kära motionsämnena i kammaren. Den har diskuterats sedan ganska lång tid tillbaka. De tidigare talarna i det här ärendet har uppehållit sig väldigt mycket just vid frågan om kyrkofrid.

Det är naturligtvis lätt att uppamma känslor kring det här, och man kan peka på faktiska omständigheter, men om låt mig något stanna inför huvudfrågeställningen. Är det rimligt att i en nation ha en typ av lokaler, exempelvis kyrkolokaler - man kan också tänka sig andra - där den kan uppehålla sig som enligt gällande lag är föremål för eftersökning för att utvisas eller avvisas, om jag håller mig till det nu aktuella fallet. Är det rimligt att i en nation ha lokaler där sådana människor kan uppehålla sig och där, om jag har förstått reservationsyrkandet rätt, den som är lokalens ägare eller huvudman skall kunna sätta sig i domstols ställe och avgöra om vederbörande skall kunna gripas eller ej? Det är faktiskt detta som det handlar om. Eva Goës uppehöll sig i sitt anförande väldigt mycket vid några faktiska fall. Vi kan väl alla känna upprördhet och irritation i sådana fall, men de kan inte lösas genom att man inrättar en fristad. Man får angripa problemen genom lagstiftning och eventuellt också tillämpningsföreskrifter på området. Det är enda möjligheten att komma till rätta med detta.

Vilka kyrkolokaler handlar det här om? Är det Livets ords lokaler? Vem skall bestämma vilka kyrkor som skall få den här rätten? Jag tycker att det finns en rad bärande skäl emot tanken att lagstifta om kyrkofrid. Eva Goës tog sin utgångspunkt i medeltiden, och det kan vara intressant för kammaren att få höra vad den juridiska fakultetsstyrelsen sade när utskottet hade en remissomgång beträffande kyrkofriden. Fakultetsstyrelsen skriver inledningsvis att den medeltida regleringen av kyrkofriden - tvärtemot vad som numera ofta antas - syftade till att värna enskilda mot angrepp från andra enskilda som ville ta rätten i egna händer. Det var ett kungamaktens försök i ett relativt primitivt rättssamhälle att tillförsäkra medborgarna rättsligt skydd. Det vore därför, enligt fakultetsstyrelsen, ett steg bakåt i samhällsutvecklingen att i dag stifta en ny lag om kyrkofrid, som eventuellt skulle ha till uppgift att förhindra de statliga ordningsorganen att ingripa och utföra sitt arbete i lokaler tillhörande olika religiösa församlingar. Detta skulle innebära att det överläts till olika religiösa samfund att svara för skyddet av enskilda individer.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

Herr talman! Jag har också läst det som Göran Magnusson läste upp. Därför sade jag att det skall vara en kyrkofrid i modern tappning. I samma betänkande har jag också läst - jag har begärt att få det via Riksdagens utredningstjänst - att Statens invandrarverk förespråkar en utredning för precisering och reglering av begreppet kyrkofrid. Jag undrar: Har denna utredning över huvud taget blivit tillsatt? Har man försökt att göra detta? Det handlar ju naturligtvis om att anpassa sig till dagsläget, och det sade jag också i anförandet. Detta att man skall kunna söka skydd i ett kyrkorum eller i ett tempel under dessa former är ett sätt att få respit. Man skall kunna undersöka och överklaga, när man inte har haft en chans att använda sig av alla metoder för att klara sig mot den svenska rättsapparaten. Är man invandrare, är man flykting - då har man språket mot sig. Man kan inte tala svenska, och det är svårt att få den hjälp man behöver på kort tid. Jag känner allt för många som har ställt upp för flyktingar som verkligen kan bevisa att det som sker är regelvidrigt. Göran Magnusson var inne på att det handlar om tillämpning. Mycket riktigt: Det handlar om tolkning, tillämpning och verkställighet. Det var därför jag frågade: Vem är det egentligen som ansvarar för att det sker på ett ansvarsfullt och värdigt sätt? Vem är det som ansvarar för det? Jag var på Kronobergshäktet nyligen. Kriminalvården klagar över att man måste sätta asylsökande i häkte i tio månader och ibland upp till ett år. De asylsökande är inga brottslingar. Det är människor som söker skydd. Det handlar om inlevelseförmåga. Jag måste få använda mina känslor. Jag tror att det är tillåtet även här. Jag anser att det är ett förtryck. De kommer från ett förtryck till ett nytt förtryck och sätts i häkte i tio månader. Är det värdigt en demokrati som Sverige?
Herr talman! Jag tycker att det är bra med känsla och engagemang i debatten. Men det är naturligtvis också bra att tänka efter vilka konsekvenser ståndpunkterna eventuellt kan leda till. För mig är det alldeles avgörande att man inte kan införa en lagstiftning som innebär att det blir omöjligt för den statliga rättsapparaten att ingripa i vissa lokaler. Det är ju det som är innebörden i förslaget. Åström: I vilka länder finns detta förfarande reglerat? Var finns det en laglig kyrkofrid? Bland de undersökta länderna i Europa har utskottet inte kunnat finna att man infört en lagstiftning med den innebörd som reservanterna föreslår. Jag vill naturligtvis också peka på proportionalitetsprincipen. Den är självklart viktig. Det är viktigt att man avväger effekten av sina åtgärder mot behovet av att faktiskt genomföra dem och att det blir en ordentlig avvägning. Man bör tänka igenom vad det är man skall göra och om det är rimligt att ingripa eller ej. Ansvaret för att lagstiftningen är korrekt har riksdagen. Ansvaret för att lagstiftningen tillämpas ligger hos olika myndighetsorgan. Det finns också system för att klaga hos exempelvis JO om Polisen använder lagstiftningen och reglerna på ett felaktigt sätt. Vidare får väl de flesta asylsökande god advokathjälp eller rättslig hjälp enligt det svenska rättshjälpssystemet. Jag tror inte det går att klaga på den omständigheten heller. Det är väl i grunden så att man vill ha ytterligare en variant för att slippa avvisning.
Herr talman! Det finns advokater i Sverige som jobbar på ett väldigt engagerat sätt i de här frågorna, men det finns också de som tar det med en klackspark. Tyvärr har jag varit i kontakt med den sistnämnda gruppen, men även med den förstnämnda. Avvisningsbeslut är ofta inte motiverade och definitivt inte grundligt genomgångna. Därför anser vi att man måste kunna söka fristad. Som vi var inne på tidigare handlar det om samma sak som vid en husrannsakan. Har man kontakt med människor som äger eller ansvarar för kyrkorummet inser man att det är klart att de släpper in polisen om en brottsling söker en fristad där. Men nu handlar det inte om brottslingar. Jag menar att en flykting inte är en brottsling. En flykting eller ett barn som har råkat snatta i en affär är inte en brottsling. Det har ofta varit fallet att brottet har varit så grovt att flyktingar har blivit utvisade på grund av det. Och hur skall man hinna överklaga till JO när man redan har forslats med plan till Italien och har placerats på en färja till Montenegro för att föras in bakvägen? Det är helt fel sätt att agera. Man får inte göra på det viset. Poliser i Italien mutas för att de skall släppa in den utvisade människan. Utvisningen görs dessutom på felaktiga grunder. Mannen som togs från Vikbolandets kyrka t.ex. var gift med en handikappad svenska. Vad är det för grunder? Jag håller med om att vi har en inhuman flyktingpolitik. Riksdagen stiftar lagarna, och vi har stiftat mycket dåliga lagar. Därtill kommer också att verkställigheten och tillämpningen är under all kritik. Därför måste det finnas möjlighet att söka fristad. Jag har hört att t.ex. Norge har kyrkofrid. Jag vet också att Nederländerna, Tyskland m.fl. länder har undersökts. Jag har samma protokoll.
Herr talman! Om det finns allvarliga anmärkningar mot lagstiftningen får man naturligtvis lägga fram förslag i riksdagen om att lagstiftningen skall ändras. Finns det anmärkningar mot tillämpningen av lagstiftningen eller mot lagstiftningens effekter i olika sammanhang får man angripa den frågan. Man löser ju inte den förment dåliga hanteringen genom att införa kyrkofrid i kyrkolokal. Det skulle vara intressant att höra Eva Goës precisera vad som är kyrkolokal. Visserligen har det yrkats på utredningar, men i reservationen finns det ingen tvekan: I kyrkolokal skall man kunna få en fristad, och där skall samhället inte kunna ingripa. Det vore intressant att av Eva Goës få exempel på hur kyrkorum egentligen skall definieras. Herr talman! Jag menar att om man vill ha förändringar i själva asylhanteringen, något som ligger långt utanför det ärende som kammaren har att hantera i dag, får man ta upp det i andra sammanhang. För min del och för utskottsmajoritetens del är det alldeles uppenbart att det som har yrkats beträffande kyrkofrid, alltså att man kan söka sin tillflykt och undandra sig statens rättsordning i kyrkolokal, är helt oacceptabelt. Man får söka andra vägar om det finns brister i organisationen och lagstiftningen i övrigt.

Herr talman! Det vore frestande att göra några kommentarer till Eva Goës anförande, men jag må nog säga att det mest barmhärtiga kanske är om utsagorna av Göran Magnusson, som företräder utskottet, får vara sista ordet, åtminstone i denna debatt. Det vore en kuslig tanke om vårt konstitutionella system och vår rättsordning skulle fungera på det sätt som, litet hux flux, antyds av Eva Goës hugskott. Jag tycker att Göran Magnusson mycket klart har markerat vilken uppfattning ett riksdagsutskott och riksdagen rimligen kan ha i de här frågorna. Det som jag egentligen skall ta upp har Göran Magnusson också varit inne litet grand på, nämligen att det i denna kammare är brukligt att motioner avslås i parti och minut varje vecka. Men det inträffar litet då och då att en och annan motion vinner gillande och faktiskt kan få ett enigt utskotts och rimligtvis då också kammarens uppslutning. I detta betänkande finns det ett sådant exempel. Det kan finnas anledning att litet grand notera detta. Det finns bl.a. en moderat motion med Jerry Martinger som första namn. I den motionen tas ersättningen vid frihetsinskränkningar upp. Med all rätt har motionären, och även andra socialdemokratiska motionärer, reagerat mot dagens förhållande som innebär att personer som erhållit ersättning för att de suttit häktade och sedan släppts i brist på bevis inte är återbetalningsskyldiga om de senare, då nya uppgifter kommer fram, döms för ett brott. Det är uppenbart att den tingens ordning som i dag gäller inte är förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. Jag är, herr talman, alldeles övertygad om att de flesta människor reagerar mycket kraftigt mot detta. Det är egentligen litet märkligt att vi inte tidigare har kunnat få en annan tingens ordning. Lagen reglerar givetvis en rätt till ersättning för dem som har blivit berövade friheten. Det är ganska rimligt om man har blivit berövad friheten och om processen slutar med en friande dom. Denna ersättning kan jämkas utifrån vissa utgångspunkter. Men grunden att misstanke ändå kvarstår om brott trots att vederbörande har blivit friad är inte tillräcklig grund för att jämka skadestånd. Det kan väl vara rimligt. Men just detta att man inte har reglerat att återbetalningsskyldighet skall föreligga om det kommer fram nya omständigheter som gör att vederbörande döms menar jag definitivt är mot det allmänna rättsmedvetandet. Det är därför glädjande att utskottet nu tar itu med detta. Lagreglerna har varit föremål för översyn. Det finns en utredning från 1993, SOU93:55, där en del frågeställningar kring detta tas upp men inte just återbetalningsskyldigheten. Nu bereds frågan i regeringskansliet, i Justitiedepartementet. Utskottet gör nu ett tillkännagivande till regeringen om att denna fråga skall lösas på ett sådant sätt att det finns en möjlighet för det allmänna att återkräva ersättningen om personen i fråga vid senare tillfälle befinns skyldig. Det är utskottets uppfattning, och det är glädjande att dessa motionskrav har vunnit ett enigt utskotts gillande.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
Herr talman! Eftersom jag har blivit apostroferad tänker jag bemöta detta. Jag är inte juridiskt utbildad, men det kanske Anders G Högmark är. Men vad jag gör är att via riksdagen försöka ändra en lag, att göra lagen ännu tydligare när det gäller asylsökande och flyktingar. Det är därför som jag har tagit upp frågan om kyrkofrid. Jag har alltså gått den rätta vägen. Det är här som vi skall stifta nya lagar. Det är därför som jag har tagit upp frågan om kyrkofrid. Jag frågade i mitt förra inlägg vilken utredning som har gjorts angående just detta fall.
Herr talman! Huruvida jag är juridiskt skolad eller ej kan man ju diskutera. Jag tror att min juridiska skolning inskränker sig till några veckors studier på en propedeutisk kurs i juridik. Det tycker jag inte lägger grunden för att jag, på det sätt som Eva Goës ganska lättsinnigt gör, kan föreslå det ena, det andra och det tredje. Det handlar kanske inte framför allt om att ha tankar och idéer om någon frizon och fristad i kyrkan. Det må man ha olika uppfattningar om. Men det är det sätt som inte minst Eva Goës presenterar hur det fungerar i dag och slänger ur sig att det inte fungerar bra, att vissa myndigheter gör på ett visst sätt och att vissa advokater sköter detta med en klackspark som jag reagerar mot. Det är exempel på insinuationer och schabloniseringar som jag inte tror lämpar sig för Sveriges riksdag. Jag tror inte att allmänhetens respekt för riksdagen som lagstiftare, eller ens för Eva Goës, ökar. Det finns kanske anledning för fler att fundera över detta, men inte minst med tanke på detta inlägg med mycket grava generaliseringar och utfall mot olika grupper, som efter bästa förmåga och enligt den svenska lagstiftningen, oaktat vad man tycker om den, arbetar för att se till att den följs.
Herr talman! Just därför att regelverket och lagarna är otydliga känner kanske just dessa advokater som jag pekade ut att det inte går att göra så mycket mer med fallen. Senast i söndags kväll hade jag ett långt samtal med en av dessa advokater. Men han orkade inte ta tag i detta mer därför att han inte ser några möjligheter, trots att han vet att man verkställer avvisningsbeslutet på ett felaktigt sätt. Han skriver på fredagen ännu en överklagan. Men mer kan han inte göra. Det är därför som jag går denna väg via riksdagen. Men det finns även andra advokater som verkligen engagerar sig med hull och hår och antagligen använder sig av alla möjliga och omöjliga vägar för att hitta infallsvinklar. Jag nämnde t.ex. att Förbundsrepubliken har egna lagar och regler som man måste tillämpa vid en avvisning från Sverige. Man kan inte bara rätta sig efter svenska lagar, utan man måste se vad som håller på att ske mellan länderna. Detta är inte hypoteser, och detta är inte något som jag slänger ur mig. Det pågår förhandlingar mellan Sverige och Förbundsrepubliken Jugoslavien om hur avvisningen skall ske och om hur verkställigheten skall ske. De är under pågående process. Sedan görs då sådana här saker vid sidan om. Det stör förhandlingarna. Detta är inte några klyschor, detta är fakta.
Herr talman! Jag har en liten synpunkt. Eva Goës har i flera inlägg klagat på lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. Det är möjligt att man genom att flytta den här typen av frågor från tredje pelaren till första pelaren inom EU skulle kunna åstadkomma en bättre tingens ordning på detta område. Men såvitt jag vet kommer Eva Goës i morgon eller på fredag att med näbbar och klor se till att det inte blir någon gemensam lagstiftning på detta område i Europa.
Herr talman! Göran Magnusson hörde fel. Jag talade om Förbundsrepubliken Jugoslavien. Det är konstigt att Europa består av bara EU-länderna. Gränsen går där den går. Varför hör inte Jugoslavien till de länder varifrån människor får förflytta sig? Dessutom borde man tänka på vad människorna har genomlidit under de senaste åren med krig. Jag tycker att detta är fel. Jag har ett globalt seende, och jag tycker att det handlar om att man skall göra en utvidgning som omfattar hela jorden och inte bara inskränka sig protektionistiskt till EU.

Herr talman! Vi skall nu behandla betänkandet Lagen skall reglera förfarandet vid handläggning av ärenden vid de allmänna domstolarna och skall träda i kraft den 1 juli 1996. Denna nya lag skall ersätta den nuvarande ärendelagen och i huvudsak ha samma tillämpningsområde. Förslaget innebär att regleringen av ärendenas handläggning blir betydligt mera detaljerad än i dag. Syftet med detta är framför allt att åstadkomma en ordning som bättre passar sådana ärenden som är av mer kvalificerad typ. Förslaget bygger till betydande del på reglerna i rättegångsbalken. Då balkens bärande principer om muntlighet, omedelbarhet och koncentration inte behöver tillämpas företer lagförslaget principiellt större likheter med de allmänna förvaltningsdomstolarnas processlag än med rättegångsbalken. De regler som gäller för processen i förvaltningsdomstol har också i stor utsträckning tjänat som förebilder vid utformningen av lagförslaget. I förslaget ligger att den som vill inleda ett förfarande enligt den nya lagen skall normalt göra detta skriftligen, eventuellt genom telefax. Skulle tingsrätten finna att den som inlett ärendet har vänt sig till fel domstol skall tingsrätten lämna över handlingarna i ärendet till behörig domstol, om den som inlett förfarandet inte har någon invändning mot detta och om det inte heller finns något annat skäl mot överlämnandet. Samma regler föreslås gälla för tvistemål och brottmål enligt rättegångsbalken. Om en enskild person överklagar ett beslut av en förvaltningsmyndighet till tingsrätten skall i åtskilliga fall beslutsmyndigheten vara motpart till den enskilde och även ha rätt att överklaga vid senare domstolsbeslut. I ett domstolsärende skall tingsrätten i de flesta fall vara domför med en juristdomare. Finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet skall tingsrätten dock kunna bestå av flera domare. Möjligheterna att delegera arbetsuppgifterna till personer som är anställda vid tingsrätten utan att vara juristutbildade föreslås bli utvidgade till att gälla även enkla ärenden om bouppteckning och arvsskatt. I detta betänkande ges också utförliga regler om i vilka fall handlingarna i ett ärende skall tillställas en part. Därmed syftar dessa regler till att onödiga kommuniceringar undviks och till att behövlig kommunicering sker. Likaså föreslås utförliga regler om när sammanträde i ett ärende skall hållas. På den punkten föreslås enskilda få ett betydande inflytande bl.a. med hänsyn till den europeiska konventionen samt skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Om ett tingsrättsavgörande överklagas skall den nya lagen även gälla förfarandet i hovrätt och i Högsta domstolen. Den ordningen är särskilt motiverad för sådana fall där det enligt Europakonventionen krävs muntlighet. Tillämpningen av reglerna i rättegångsbalken om överklagande av beslut, vilka bygger på att förfarandet i den högre domstolen skall vara helt skriftligt, begränsas till att i huvudsak gälla endast överklaganden av processuella beslut. För några ärendetyper där en förvaltningsmyndighets beslut med nu gällande regler överklagas direkt till hovrätt föreslås det att den primära domstolsprövningen i stället skall ske i tingsrätt. Herr talman! Utskottet är överens om det mesta i detta betänkande. Dock har tre reservationer avgivits. I motionen begärs att den ordning med obligatorisk vittnesed skall gälla även i fortsättningen. Motionärerna anför att denna fråga inte bör få en separat och från rättegångsbalken avvikande reglering i den nya ärendelagen. Frågan om vittnesförhör utan ed bör, anser motionärerna, få en mer fullständig genomgång i ett annat och större sammanhang innan en förändring införs. Utskottet instämmer i regeringens förslag, vilket innebär att ett förhör med ett vittne skall kunna hållas utan att vittnet avlägger någon ed. I förvaltningsdomstolarna är reglerna om edsförhör fakultativa. I motionen begärs att riksdagen genom ett tillkännagivande till regeringen skall begära förslag till reglering av enskilds rätt till ersättning för rättegångskostnader av det allmänna när en myndighet är motpart och den enskilde vinner ärendeprocessen. Utskottet utgår emellertid från att regeringen i ett sammanhang överväger rättegångskostnadsfrågorna i ärendeprocessen respektive förvaltningsprocessen och att detta sker inom en inte alltför avlägsen framtid. Enligt motionärerna bör huvudregeln alltjämt vara att ett protokoll skall upprättas vid sammanträde. Motionärerna anser vidare att regelrätta protokoll är det säkraste sättet att bevisa vad som har förekommit vid ett sammanträde. Domstolen bör dock ges möjlighet att, när det är lämpligt med hänsyn till sammanträdets syfte och omfattning, begränsa skyldigheten att föra protokoll, anser motionärerna. Utskottet, som i sammanhanget noterat bl.a. att det även enligt gällande rätt i vissa enkla brottmål finns möjlighet att i stället för protokoll föra anteckningar, saknar anledning att inta annan ståndpunkt än regeringen såvitt gäller dokumentationer av vad som förekommit vid ett sammanträde i ett ärende. Utskottet vill understryka att den föreslagna regleringen innebär att det åligger domstolen att sörja för att bevisning föreligger om vad som förekommit vid ett sammanträde. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 17 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det här betänkandet innehåller flera skilda frågor på familjerättens område, men jag tänker bara ta upp två av dessa. Den första gäller fastställande av faderskap vid samboförhållanden. I motion L409 av Karin Pilsäter och Ola Ström finns ett yrkande om att en man som är stadigvarande sammanboende med ett barns mor inte skall behöva erkänna faderskapet, utan i stället bör ett enkelt anmälningsförfarande inrättas. I motionen framförs att nuvarande regler upplevs som krångliga och framför allt som förnedrande. Det är också viktigt att man stärker synen på den ogifte pappans ansvar, skyldigheter och rättigheter gentemot barnet. En man som är stadigvarande sammanboende med barnets mor skall inte behöva erkänna faderskapet. Ett enkelt anmälningsförfarande skulle kunna räcka. Utskottet har tidigare avvisat liknande motionsförslag, men har nu i betänkandet valt att inte avvisa förslag som går ut på att förenkla själva förfarandet vid fastställande av faderskap under förutsättning att barnets rätt inte sätts i fara. Liknande förslag har också tidigare väckts av Socialstyrelsen. Vi från Folkpartiet välkomnar nu utskottets ändrade ställningstagande och positiva skrivning som hänvisar till att regeringen under våren 1996 skall tillkalla en utredning med uppdrag att bl.a. fullfölja en av riksdagen initierad utvärdering av lagen om sambors gemensamma hem. Från Folkpartiet liberalerna nöjer vi oss tills vidare med denna skrivning och ställer förhoppningen till att regeringen snarast tillsätter utredningen och att det inom rimlig tid kommer att finnas ett förslag om förenklade rutiner för fastställande av faderskap. Herr talman! Den andra frågan gäller registrering av partnerskap och motion L412. Vad gäller registreringsförrättare ankommer det på varje kommun att bedöma behovet och att ta initiativ till att lämpliga personer av tillräckligt antal erhåller förordnanden av länsstyrelsen. Vi vet dock att det finns ett antal kommuner som inte har tagit detta initiativ. Vad som är orsaken kan man bara spekulera över. Det finns t.o.m. kommuner som inte har velat ta i frågan, men där lämpliga personer har gått ut offentligt och erbjudit sig att bli registreringsförrättare. I betänkandet uttrycker nu utskottet klart att man förutsätter att behovet i de återstående kommunerna kommer att tillgodoses. Från Folkpartiets sida anser vi att utskottets uttalande bör uppfattas som en klar uppmaning till de kommuner som i dag brister i den praxis som trots allt förekommer i de flesta kommuner i landet. I en annan del i betänkandet som gäller samma motion och en liknande fråga är vi dock inte beredda att följa utskottet. Det gäller yrkande 2 i motionen, som behandlar regeringens rätt att utfärda bemyndigande att förrätta vigsel utomlands och att detta även borde innefatta registrering av partnerskap. Vi är medvetna om de problem som gäller i länder som inte har motsvarande lagstiftning när det gäller registrering av partnerskap som Sverige har och det omfattande arbete som måste läggas ned för att initiera ett konventionsarbete. Därför har vi i Folkpartiet valt att föreslå en annan skrivning än utskottsmajoritetens i detta avsnitt. Vi anser att det bör vara helt möjligt att utfärda bemyndigande för registrering av partnerskap på ambassaderna i Danmark och i Norge, med tanke på att det där också finns liknande lagstiftning. I och med den lagstiftning som finns i Sverige anser vi att homosexuella par skall kunna få sitt partnerskap registrerat på dessa två ambassader, om de så önskar, på samma sätt som heterosexuella par kan få sin vigsel förrättad där. Vi förutsätter i vårt förslag att regeringen som ett första steg kommer att verka för att de som uppfyller kraven för registrering i Sverige skall kunna få sitt partnerskap registrerat på de svenska ambassaderna i Danmark och i Norge. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 5 men står självfallet bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer i betänkandet. Även Hanna Zetterberg, som står litet längre ned på talarlistan, kommer att ta upp en del frågor som berör betänkandet. I motion L406 begär Vänsterpartiet att riksdagen skall anta Partnerskapskommitténs förslag till lag om sambor av samma kön. Syftet med en sådan lag är att åstadkomma motsvarande jämställdhet på samboområdet som registrerat partnerskap innebär på äktenskapsområdet. Läget i dag är att homosexuella, som lever i parförhållande, i praktiken måste ingå partnerskap för att kunna uppnå vissa av de rättsverkningar som heterosexuella sambor har. Sedan 1987 finns det en lag om homosexuella sambor. Den jämställer homosexuell samlevnad med heterosexuell samlevnad på vissa utpekade områden. Det gäller framför allt rättigheter och skyldigheter beträffande gemensamt bohag och hem. Däremot kan inte homosexuella sambor söka gemensamt bostadsbidrag, trots att sambor av olika kön kan göra det. Skillnaden kan motsvara flera hundralappar i månaden. Man kan tycka att det inte är särskilt mycket, men för personer med svag ekonomi är det faktiskt ganska mycket. Om man söker bostadsbidrag, har man svag ekonomi. Det finns en rad lagar och förordningar där homosexuella sambor diskrimineras i förhållande till heterosexuella sambor. Förutom reglerna om bostadsbidrag kan också nämnas att homosexuella utestängs från reglerna om efterlevandeskydd enligt lagen om allmän försäkring. Under de senaste åren har RFSL upptäckt tre nya fall av statliga föreskrifter som särbehandlar homosexuella. Om t.ex. en offentliganställd heterosexuell person är tjänstledig för utlandsuppdrag utgår vissa medföljandeförmåner till sambon, makan eller maken, medan homosexuella sambor under liknande förhållanden inte får motsvarande förmåner. I Generaltullstyrelsens föreskrifter till lagen om tullfrihet och i förordningen om tullfrihet gäller olika regler för homosexuella respektive heterosexuella sambor. Inte heller lagen om medling mellan sammanlevande går att tillämpa när det gäller homosexuella sambor. Detta tycker jag är helt orimligt. För det första finns det naturligtvis inga som helst rimliga skäl till att staten skall särbehandla homosexuella sambor. Det är i det närmaste genant, tycker jag, att konstatera att det faktiskt är på det sättet. För det andra är det svårt att överblicka vilka regler som faktiskt gäller för homosexuella som lever i parförhållanden. För det tredje slipper man med en lag om sambor av samma kön att gång efter annan ändra i lagen om homosexuella sambor så fort man ändrar någon lag där sambor eller äktenskapliknande förhållanden nämns. Herr talman! Utskottsmajoritetens argument mot att införa en ny lag om sambor av samma kön är att det i stället bör övervägas i samband med en övergripande genomgång av all sambolagstiftning. Jag kan i och för sig ha förståelse för detta, men man glömmer då att sambolagen för homosexuella redan har utvärderats en gång. Det ingick nämligen i Partnerskapskommitténs uppdrag. Det finns alltså redan ett färdigt lagförslag. Därför ser jag ingen som helst anledning till att invänta kommande utredningsförslag.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till betänkande LU18, som är föranlett av sex motioner från den allmänna motionstiden 1995 i särskilda frågor på familjerättens område. Betänkandet gäller frågor om fastställande av faderskap vid samboförhållande, makars betalningsansvar, registrering av partnerskap, ny lagstiftning för sambor av samma kön och en del annat. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande LU18 och avslag på samtliga motioner och reservationer. Jag börjar med att kommentera reservationerna momentvis och avslutar med att kommentera övriga motioner. Samtliga reservationer avser frågor om partnerskap. Tre reservationer handlar om registreringsfrågor, en handlar om en nordisk partnerskapskonvention, en om sambor av samma kön och den sista reservationen gäller ytterligare utredning. Den första reservationen, mom. 4, av moderaterna handlar om kommunala registreringsförrättare. Utskottet har i betänkandet sagt: "Utskottet, som är medvetet om att registreringsförrättare ännu inte har förordnats i alla kommuner, förutsätter att behovet även i de återstående kommunerna kommer att tillgodoses." Det är denna mening som Moderaterna har reserverat sig mot. Majoriteten anser att kommunerna, som enligt praxis har åtagit sig registrering, skall uppfylla de intentioner i partnerskapslagen som har fastställts av riksdagen. I den andra reservationen, mom. 5, har motiveringen avgetts av Kerstin Heinemann. Motiveringen gäller om bemyndigande skall kunna ges i annat land än Sverige. Utskottsmajoriteten har sagt att det, i enlighet med den praxis som har utvecklats och eftersom en svensk medborgare med hemvist i Norge eller Danmark inte har rätt att bli registrerad enligt den svenska lagen, inte finns något behov av att överväga ett bemyndigande för registrering ens i dessa fall. I den tredje reservationen, mom. 5, av Tanja Linderborg m.fl., om registrering utomlands yrkas bifall till motionen L412, yrkande 2, där man vill ha ett tillkännagivande i frågan. I enlighet med min kommentar till reservation 2 finns det inget behov av att överväga ett bemyndigande så länge den nuvarande lagen gäller. Enligt uppgift antas behovet vara mycket litet. Därför är det knappast motiverat att ändra en ny lag efter endast 15 månaders tillämpning. När fler länder får partnerskapslagstiftning kommer naturligtvis frågan att behöva aktualiseras. Utskottet har mot bakgrund av det enstaka fall som yrkandet berör ansett att ett konventionsarbete för endast två av de övriga länderna inte kan komma i fråga. Men om intresset skulle öka tar utskottet för givet att ett initiativ tas inom ramen för det nordiska samarbete som pågår inom familjerätten med särskild inriktning på just internationella privaträttsliga frågor. Här har utskottsmajoriteten ansett att frågor om samboförhållanden, liksom fallet var när faderskapslagen behandlades, borde övervägas när sambolagen revideras. Det arbetet ligger nära i tiden, och beräknas påbörjas under våren. Den sjätte reservationen i mom. 8 av Yvonne Ruwaida gäller ytterligare utredning. Utskottet har vi två tidigare tillfällen avstyrkt liknande motionsyrkanden, senast 1993. Utskottet ser inget skäl att frångå sin tidigare uppfattning. Herr talman! Motionerna 1994/95:L401 av Sigrid är väl besvarade i betänkandet, och jag hänvisar till dessa positiva skrivningar.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr. 4 som behandlar en nordisk partnerskapskonvention. För att vinna tid avstår jag från att yrka bifall till reservation nr. 3 som handlar om partnerskapsregistrering utomlands. Vänsterpartiet står naturligtvis bakom den ändå. Det finns i dag inget hinder för att partnerskap ingås på svenska ambassader utomlands, men vigselförättarna på dessa ambassader har inte fått något förordnande av regeringen för att förrätta partnerskapsregistrering. Däremot finns det regler för hur vigsel skall genomföras på ambassader utomlands. Utskottet avstyrker detta med följande motivering: "I likhet med den praxis som har utbildats när det gäller bemyndiganden att viga bör bemyndiganden att förrätta registrering av partnerskap bygga på ett konstaterat behov i det land som avses. Som tidigare redovisats är det för närvarande endast Danmark och Norge som har en lagstiftning motsvarande partnerskapslagen. Eftersom en svensk medborgare med hemvist i Norge eller Danmark inte har rätt att bli registrerad enligt den svenska lagen finns det inget behov av att överväga bemyndiganden för registreringar ens i dessa länder." Men gör man inte en kullerbytta här? Behovet - här handlar det ju om människors kärlek till varandra och om viljan att manifestera den - finns ju oavsett om landet i fråga har en lagstiftning som gör det möjligt att registrera partnerskap eller inte. Behovet finns, men för t.ex. en svensk medborgare som bor i Norge finns inte möjligheten att registrera ett partnerskap om han eller hon inte har en partner som uppfyller kraven. Utrikesdepartementet har inte ändrat inställning i den här frågan, utan menar fortfarande att det inte är aktuellt att tillåta svenskar att ingå partnerskap på svenska ambassader. Dess argument är i huvudsak tre. Det första argumentet är att det skulle bli en belastning för statskassan. Antalet registreringar lär dock inte bli så omfattande att detta skulle vara av betydelse. Dessutom ställer man sig lätt frågan om heterosexuell vigsel skulle kunna nekas svenska medborgare på svenska ambassader utomlands av liknande anledningar. Det ser jag inte som troligt. Det andra argumentet är att ambassadernas värdländer inte skulle acceptera verksamheten. Detta är ett tungt vägande skäl. Det skulle kunna skapa diplomatiska problem. UD har dock gjort en minienkät till fem länder angående detta. Av dessa fem länder var ett positivt och två negativa. Ett land har missuppfattat frågan och ett har inte svarat alls. Kan man tänka sig att ha olika regler för olika länder beroende på värdlandet och på ambassadens överväganden? Det tredje argumentet är att antalet vigslar kommer att minska i framtiden. Men det är egentligen varken något argument för eller emot som jag ser det. Den här diskussionen leder oss vidare till en annan viktig diskussion som berör regler för partnerskap. Av de nordiska länderna har i dag tre, Sverige, Danmark och Norge, lagstiftning som gör det möjligt för homosexuella par att registrera partnerskap. Lagarna i dessa länder är i överensstämmelse med varandra, något som jag kan se en poäng med. Som drivande i den här frågan är det viktigt att vi har en gemensam linje. Och jag måste poängtera att jag är mycket stolt över att bo i ett av de länder som går i täten i fråga om homosexuellas rätt att registrera partnerskap. Men det finns problem i lagstiftningen, något som vi delvis har anfört i reservationer och motioner, och jag tror att det är viktigt att vi börjar rätta till dem redan nu. För att kunna registrera sig i något av de tre länderna ställs - för att ta Sverige som exempel - bl.a. krav på att minst en av dem som skall ingå partnerskap skall vara svensk medborgare och fast bosatt i landet. I Norge och Danmark finns motsvarigheter i lagstiftningen. Det finns flera fall där de här reglerna får absurda konsekvenser, och jag vill nämna ett av dem. En dansk kvinnlig forskare bosatt i Uppsala får inte ingå partnerskap med sin utländska flickvän vare sig i Danmark eller i Sverige - trots att båda länderna har partnerskapslagar! Flera liknande fall finns. Dessa regler måste ändras. Jag är övertygad om att detta helt enkelt var ett förbiseende när lagen infördes. Utskottet skriver i betänkandet att man inte är beredd att initiera ett konventionsarbete endast med avseende på två andra nordiska länder i en fråga av så begränsad praktisk betydelse. Men nu är det ju lyckligtvis så att både Finland och Island är på väg att anta partnerskapslagar. Man tror att detta kan bli verklighet redan i år. Har vi inte då ett gyllene tillfälle att föreslå en gemensam nordisk partnerskapskonvention? I den skulle man kunna utforma regler om att det för nordiska medborgare går att ingå partnerskap oavsett vilket land man är bosatt i. Den största invandring vi har till Sverige är den av människor från något av de övriga nordiska länderna. Därför är behovet av en lagändring stort. Jag tycker att det är synd att utskottet inte har gått på den linjen, men jag hoppas ändå att debatten leder till förbättringar av de lagar vi har gällande partnerskapsregistrering. De är i grunden mycket bra.
Herr talman! Jag tror inte att vare sig utskottet eller riksdagen har gjort någon kullerbytta i denna fråga. Jag tror att vi alla känner en stor stolthet över att Sveriges riksdag antog denna lag. Vad det egentligen handlar om, det tror jag att Hanna Zetterberg och jag är väldigt överens om, är att vi måste få fler länder att anta motsvarande lagstiftning. Då har vi löst problemet. Men i avvaktan på det, hjälper det inte att vi ändrar vår lagstiftning. Ju fler länder som ändrar sin lagstiftning, desto mer kommer frågorna att aktualiseras. Då kommer det att ske enligt den ordning som vi är vana vid i nordiska sammanhang. Det är det som är den stora frågan. Jag tror inte att någon av oss tvivlar på behovet. Ingen av oss kan heller spekulera omkring detta. Denna lag har tillämpats 15 månader i Sverige. Jag tycker att den har fått en enorm genomslagskraft. Det tycker jag att vi gemensamt kan vara stolta över i denna riksdag.
Herr talman! Jag är väldigt stolt över att så många har utnyttjat denna lag. Som jag sade tidigare är det en väldigt bra lag. Men det hindrar inte att det, som jag ser det, finns just dessa kullerbyttor. Jag gav ett exempel på detta. Det gällde en kvinna som är född i Danmark och som är dansk medborgare men som bor i Sverige och är forskare här. Hon har en utländsk flickvän och skulle vilja registrera partnerskap. Hon kan dock varken göra det i Sverige, eftersom hon inte är svensk medborgare, eller i Danmark, eftersom hon inte bor där. Jag tror att det vore olyckligt att inte arbeta vidare på dessa lagar. Danmark och Sverige har ju faktiskt precis samma lagstiftning, så egentligen borde det vara självklart att denna kvinna skulle kunna registrera partnerskap med sin flickvän.
Herr talman! Hur bra vi än tycker att vi är i Sveriges riksdag, och hur mycket vi än önskar att alla andra länder anpassar sig till vår lagstiftning, kommer det att ta litet tid. Vi kan inte pracka på någon annan vår lagstiftning. Jag tror att frågan inom en ganska nära framtid kommer att få en lösning, och jag tror att den kommer att få det genom nordiskt samarbete.
Herr talman! Jag tycker inte att det handlar om att pracka på någon annan vår lagstiftning. De andra har redan precis samma lagstiftning om vi. Det handlar om att gå vidare och tillsammans utforma nya regler. Det gör man naturligtvis tillsammans med exempelvis de övriga nordiska länderna. Vi vet att både Finland och Island i dag jobbar med samma typ av lagstiftning som den som finns i Norge, Sverige och Danmark. Jag ser det över huvud taget inte som något påprackande. Vi måste gå vidare och utveckla den lagstiftning som finns. Det är många människor som kommer i kläm alldeles i onödan för att de kommer från två länder som egentligen har precis samma lagstiftning, och som godkänner partnerskap.

Herr talman! Lagstiftning och rättsliga regler måste bygga på principen om alla människors lika värde och rättigheter. Principen gäller oavsett hudfärg, etniskt ursprung, religion eller sexuell identitet. Riksdagens beslut att införa en lag om registrerat partnerskap var ett sätt att visa samhällets värdering: Alla människor har lika värde och rättigheter, oavsett om man väljer att leva sitt liv tillsammans med någon av motsatt kön eller om man väljer att leva med någon av samma kön. Partnerskapslagen var ett stort och viktigt steg. De principer som riksdagen markerade genom den måste också på olika sätt följas upp. Herr talman! Jag vill ta upp ett par angelägna områden. Ett sådant gäller sambolagstiftningen. Dagens sambolagstiftning likställer bara på vissa områden sambor av samma kön med sambor av motsatt kön. I vissa lagar och förordningar diskrimineras alltså homosexuella sambor i förhållande till heterosexuella sambor. Partnerskapskommittén lade fram ett förslag som gick ut på att homosexuella sambor skall omfattas av i princip samtliga bestämmelser som gäller för en man och en kvinna som sambor, t.ex. regler om pension och efterlevandeskydd. Utskottet gör nu i betänkande 1995/96:LU18 samma bedömning som när förslaget lades, nämligen att detta bör övervägas i samband med den översyn av sambolagen som är på gång. Principen måste här naturligtvis vara densamma som i fråga om partnerskapet. Jag hoppas därför att regeringen tar tag i frågan och återkommer till riksdagen med förslag. Ett annat område som det är viktigt att följa upp för att se att intentionerna med partnerskapslagen verkligen fullföljs är de kommunala partnerskapsförrättarna. Vissa kommuner har inte förordnat någon registreringsförrättare. Det är naturligtvis inte acceptabelt från partnerlagstiftningens utgångspunkt. Utskottet förutsätter också att behovet även i de återstående kommunerna kommer att tillgodoses. Jag vill här också påpeka att de politiska partierna har ett särskilt ansvar. I Centerpartiets partistyrelse har vi gett vår partisekreterare i uppdrag att skriva till våra lokala organisationsled för att uppmärksamma dem på den viktiga uppgift man har när det gäller att utse personer i kommunerna som kan fungera som förrättare vid registrering av partnerskap. En annan fråga gäller möjligheten att registrera partnerskap också med en utländsk person, något som redan har tagits upp i debatten här. Kärlek känner ju ibland inte heller nationsgränser. Men de nordiska partnerskapslagarna har särskilda bestämmelser som begränsar möjligheterna för utlänningar att ingå partnerskap. Detta problem skulle kunna lösas t.ex. genom en nordisk partnerskapskonvention. Jag hoppas att regeringen skall förstå hur angeläget det här är och ta initiativ till lagändringar, t.ex. inom ramen för det nordiska samarbete som pågår inom familjerätten med särskild inriktning på just internationellt privaträttsliga frågor. Det är en möjlighet som också utskottet pekar på. Inger Segelström tog också upp just frågan om det nordiska samarbetet. Jag tror att det på sikt är den bästa lösningen. Herr talman! Jag hoppas att vi, genom att på olika sätt följa upp de principer som riksdagen markerade genom partnerskapslagen, skall kunna ta ytterligare viktiga och konkreta steg framåt när riksdagen så småningom återigen behandlar de här frågorna.

Herr talman! Statsminister Göran Persson pratade så fint i dag om Sverige. Han sade att Sverige är jämlikt och att i Sverige skall alla ha plats. Men vad menar egentligen Göran Persson och Socialdemokraterna när de säger att alla skall ha plats i samhället? Gäller det verkligen alla, oberoende av sexuell läggning? Det finns i dag många homosexuella i vårt land. 5-10 % av befolkningen kan betecknas som homosexuell. Det är de som förälskar sig i, vill leva med eller känner lust till en person av samma kön. Alla vågar inte i dag leva öppet som homosexuella. Det beror på samhällets värderingar om homosexuella. Ändå har toleransen bland allmänheten ökat, sett till det senaste tiotalet år. I dag ser vi också hur allt fler vänder sin aggression mot just de homosexuella. Det kan vara nazister, skinnskallar eller den religiösa högern. De flesta rasistiska brotten i dag, de s.k. hatbrotten, riktas i dag just mot homosexuella. Samtidigt är det jobbigt att växa upp som homosexuell ungdom. Vissa städer har skaffat sig en frizon, en plats där unga kan komma i kontakt med någon som de kan prata om sina känslor med. Men en sådan frizon finns absolut inte överallt. Detta är en brist. Många upplever sig också vara diskriminerade på arbetsmarknaden. Homosexuella är dessutom i lag diskriminerade. Ibland möter jag även i detta hus människor som inte tror att man är diskriminerad i lagen. Därför skall jag läsa högt ur äktenskapsbalken i Sveriges rikes lag. Det gäller lagen om registrerat partnerskap: "Registrerade partner får varken gemensamt eller var för sig anta adoptivbarn enligt 4 kap. föräldrabalken. Inte heller får registrerade partner enligt 13 kap. 8 §" - detta är emellertid fel; det skall stå 6 kap. Det här är exempel på att homosexuella i lag faktiskt är diskriminerade. Detta är ett faktum som vi inte kan, och inte skall, bortse från. Homosexuella sambor diskrimineras i förhållande till heterosexuella sambor. Det kan gäller reglerna om bostadsbidrag, pension osv. Det finns inget skäl till att homosexuella sambor skall diskrimineras. Eller är detta socialdemokratisk rättvisa och jämställdhet? Vi i Miljöpartiet anser att det förslag till sambolagstiftning kan antas som Partnerskapsutredningen tog fram. Det finns inget skäl att ytterligare avvakta och därmed fortsätta att diskriminera bögar och lesbiska som lever i en samborelation. I lagen uttrycks det också tydligt att homosexuella inte skall skaffa sig barn, men detta hindrar varken bögar eller lesbiska att skaffa sig barn. Har man en önskan och är en bra förälder skall man inte hindras från detta. Islands regering har lagt fram ett lagförslag om partnerskap. De talar om befästad samvaro. Den lagen stadgar möjlighet till gemensamt förmyndarskap om barn. Bl.a. om en lesbisk mamma med ensamt förmyndarskap ingår partnerskap kan den andra föräldern bli förmyndare - med motivationen att detta främjar barnens bästa. Man hänvisar till den isländska barnlagen. Detta är ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att Sverige kan följa Islands exempel. Eller skall Sverige bli det land som inte längre är föregångare när det gäller jämställdhet? Både lagstiftning och politiker blundar i dag för det faktum att homosexuella föräldrar diskrimineras. Men än viktigare är att man ger homosexuella barn sämre villkor; detta både lagligen och i samhället i övrigt. Att staten osynliggör homosexuellas barn skapar attityder om dessa barn som de här barnen tvingas leva med och ibland även kan få lida för. Det viktiga för barn är att de får en trygg och kärleksfull uppväxtmiljö. Aldrig någonsin har några som helst empiriska bevis lagts fram som pekar på att homosexuella skulle vara sämre på detta. Jag anser att det finns behov av en snabb utredning och hoppas att man kommer fram till att människor inte skall diskrimineras i lag på grund av sexuell läggning samt att homosexuellas barn inte skall osynliggöras av lagstiftningen. I stället skall t.ex. frågor om adoption avgöras efter en bedömning av föräldrars möjligheter att just ge barn en trygg och kärleksfull uppväxtmiljö. Jag yrkar bifall till reservation 3, men ställer mig även bakom de reservationer som gäller en nordisk partnerskapskonvention, registrering av partnerskap på Sveriges ambassader i utlandet samt sambolagen. I dag är det många kommuner som inte utser registreringsförrättare, fastän det finns ett behov. Detta är en oerhörd kränkning av de homosexuella. Utskottet har faktiskt uttryckt sig väldigt bra. Man skriver i betänkandet: "Utskottet, som är medvetet om att registreringsförrättare ännu inte har förordnats i alla kommuner, förutsätter att behovet även i de återstående kommunerna kommer att tillgodoses." Jag hoppas att det här är ett steg i rätt riktning, så att vi kan få ett samhälle med plats för alla, där vi kämpar för jämställdhet för alla, oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund eller kön.
Herr talman! Jag tycker verkligen att vi, precis som Göran Persson sade, kan säga att Sverige är ett land för alla att leva i. Jag tycker att vi kan vara stolta över den partnerskapslag som Sverige som ett av de första länderna i världen antog och som nu har tillämpats sedan förra året. Yvonne Ruwaida talade om diskriminering, men jag tror inte att riksdagen i stort håller med henne om att lagstiftningen inte visar en stor respekt för de homosexuella i Sverige. Vad gäller barnens rätt vill jag säga att vi alltid utgår från vad som är bäst för barnen. Vi följer FN:s barnkonvention, och vi har varit initiativtagare i många frågor som har gällt barnens rätt. Vi utgår i alla fall från vad som är bäst för barnen, och det gäller också i fråga om de homosexuella.
Herr talman! Om alla skall ha en plats i samhället, skall väl alla behandlas lika. Sambolagen gäller bara heterosexuella, inte homosexuella. Jag tycker inte att det är att behandla människor lika. Man ger inte människor samma villkor i samhället, och vi ger från denna riksdag en signal om att människor inte är lika. Islands regering har lagt fram ett förslag om partnerskap i vilket man har tillåtit även homosexuella att bli förmyndare över barn, och i förslaget hänvisar man just till barnlagen och till barnens bästa. Jag anser att vi alltid när vi fattar beslut skall utgå från barnens bästa, men det innebär inte att vi skall diskriminera vissa människor på grund av deras sexuella läggning utan att ens bedöma om de är bra föräldrar eller inte.
Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande har utskottet pekat på att frågor vad gäller sambor över huvud taget skall gås igenom när sambolagen skall revideras, och det här arbetet kommer, precis som utskottet påpekar, att starta under våren. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att Sverige internationellt är framstående vad gäller barn och att barn i det här landet behandlas lika. Det här är något som vi verkligen kan vara stolta över. Jag tycker inte att barnen på något vis diskrimineras eller att deras föräldrar diskrimineras.
Herr talman! Jag gör en annan bedömning än Inger Segelström vad gäller om vi hade behövt avvakta med att låta sambolagen omfatta även homosexuella par. Utifrån det Inger Segelström säger verkar det som att sambolagen kommer att gälla även för homosexuella, och det är positivt och något som vi verkligen skall se fram emot. Jag hoppas att det går väldigt snabbt, men jag anser att vi inte hade behövt vänta. Jag tror inte att det alltid är barnens bästa som styr. Väldigt många barn lever i dag tillsammans med homosexuella föräldrar, men dessa barn osynliggörs i lagen. Vi låtsas i detta hus som om de inte finns. Vi har inte ens avsatt resurser för att ta reda på hur dessa barn egentligen har det, hur de egentligen drabbas av den lagstiftning som finns i dag. Vi har osynliggjort dem. De syns inte över huvud taget, och det tycker jag inte är att se till barnens bästa. Däremot håller jag med Inger Segelström om att vi på många sätt är väldigt duktiga på att se till barnens bästa, men vi kan faktiskt bli bättre.

Herr talman! Som framkommit av debatten hittills berör lagutskottets betänkande nr 18 ett stort antal olika familjerättsliga frågor. Jag tänker här bara beröra några av dem, nämligen frågan om registrerat partnerskap och de homosexuellas situation, som vi har diskuterat ganska mycket. Jag vill påminna kammaren om hur lagen om registrerat partnerskap kom till. Den kom nämligen till på ett väldigt ovanligt sätt. Det var lagutskottets ledamöter som själva skrev lagförslaget. Det fanns ingen chans för någon här i kammaren att väcka någon motion eller komma med några synpunkter på förslaget. Dessutom röstades hemställan fram i lagutskottet med siffrorna 8-7, så det var en väldigt knapp majoritet som var för att lagförslaget över huvud taget skulle komma hit till kammaren. När lagen om registrerat partnerskap kom hit till kammaren var fem av sju riksdagspartier splittrade i frågan. Huvuddelen av Moderaterna var mot lagen. Så Moderaterna, Folkpartiet, Centern, kds och Ny demokrati var splittrade i frågan. Det enda parti som egentligen var enigt var Socialdemokraterna, så jag förstår att Inger Segelström i dag kan säga att man kan vara stolt över lagen. Men det betyder ju inte att alla faktiskt är stolta över den. Det var 171 ledamöter som var för lagen, och 141 var mot lagen vid omröstningen här i kammaren. Lagen om registrerat partnerskap väckte naturligtvis många förhoppningar. Det kan man se på de motioner med anknytning till partnerskapslagen som vi behandlar i dag. De avspeglar egentligen precis de farhågor som flera ledamöter hyste redan vid behandlingen av ärendet här i kammaren den 7 juni 1994, nämligen att lagen bara var första steget och att det skulle komma mera. Dåvarande ordföranden i lagutskottet försäkrade att för hennes del och för hennes partikamraters, dvs. socialdemokraternas, del, var detta steget - dvs. det handlade om partnerskapslagen och inget mer. Herr talman! Meningen är att en man och en kvinna skall utgöra grunden i en familj. Det är enbart inom ramen för dessa relationer som barn föds och mänsklighetens och samhällets fortbestånd garanteras. Nu börjar man här plädera för att registrering av partnerskap skall förekomma bl.a. på ambassader, och man försöker skriva kommunerna på näsan att de inte kan bedöma behovet av registreringsförrättare. Vi moderater tror - tydligen till skillnad från alla andra partier - att det kommunala självstyret fungerar väldigt bra, och vi har tilltro till att omdömet hos kommunalpolitikerna är så bra att de kan bedöma när det finns behov av registreringsförrättare. Vidare har man här i dag diskuterat att lagen om sambor också skall gälla när två av samma kön bor ihop. Motivet är, efter vad jag förstår när jag lyssnar på debatten, bl.a. på Tanja Linderborg från Vänsterpartiet, i första hand att de homosexuella skall få olika förmåner. Jag tycker att allt detta är att göra en första galenskap än värre. Herr talman! Vi moderater står givetvis bakom vår reservation angående motiveringen, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till reservationen.

Herr talman! Menar Marietta de Pourbaix-Lundin att bara för att Moderaterna inte stod bakom lagen när den kom, så skall den heller inte tillämpas? Utskottsmajoriteten har ju i sina skrivningar med kraft velat markera, att om nu riksdagen har stiftat en lag så skall den också tillämpas. Det Marietta de Pourbaix-Lundin sade gjorde mig väldigt konfunderad, så jag skulle gärna vilja ha en kommentar kring detta. Om Marietta de Pourbaix-Lundin anser att en typisk svensk familj i dag består av mamma, pappa och barn måste jag säga att hon har en dålig verklighetsuppfattning. Så ser ju inte verkligheten ut.
Herr talman! Vad jag sade var att förslagen i många av de motioner som debatteras här i dag innebär att vi skulle gå några steg längre. Men efter vad jag har förstått sades det i debatten 1994 att det handlade om den här lagen och inga ytterligare frågor därutöver.
Herr talman! Det var inte den frågan jag ställde. Jag frågade om Marietta de Pourbaix-Lundin menar att bara för att Moderaterna var mot lagstiftningen så skall kommunerna inte tillämpa den.
Herr talman! Jag tycker att jag var ganska tydlig. Till skillnad från alla andra partier har vi tilltro till kommunalpolitikerna. De har omdöme att avgöra när det behövs registreringsförrättare i en kommun. Den tilltron har vi. Vi vill inte skriva dem det på näsan.
Herr talman! Jag uppfattade att Marietta de Pourbaix-Lundin sade att ett elände skall följas av ett annat. Skall jag tolka det uttalandet som att Marietta de Pourbaix-Lundin tycker att registrerat partnerskap är ett elände? Är det så jag skall uppfatta det? Lundin sade att jag pläderar för partnerskap bara för att de homosexuella skall få förmåner. Självfallet är det inte på det sättet. Det handlar om en diskriminering av de homosexuella. Varför skall de homosexuella samborna diskrimineras i förhållande till heterosexuella?

Herr talman! Det här är egentligen en fråga till Lundin hänvisar till att väldigt många i denna sal var emot att införa partnerskap för homosexuella. Tror inte Marietta de Pourbaix-Lundin att det kan finnas många kommuner som är emot att förordna partnerskapsförrättare? Det finns behov i vissa kommuner där man inte har velat utse partnerskapsförrättare. Anser inte Marietta de Pourbaix-Lundin att lagstiftningen skall gälla, och att samma villkor skall gälla som när heterosexuella par vill vigas? Det skall vara en mänsklig rättighet. Jag kan förstå att de finns de som är emot partnerskapslagen, men när vi väl har fattat beslutet skall det väl också genomföras?
Herr talman! Jag får upprepa att vi, till skillnad från alla andra partier i denna kammare, har tilltro till kommunalpolitikernas förmåga att bedöma.

Herr talman! Franchising är något ganska praktiskt, egentligen. Det finns många positiva saker med franchising. Småföretag kan komma i gång. De kan få lägre kostnader i igångsättningsskedet. De kan få ett känt namn registrerat. De kan ha sina inköpskanaler klara och färdiga redan från början. De kan minska sina kostnader för marknadsföring genom att utnyttja det stora företagets resurser. På det sättet kan man fördela kostnaderna och komma billigare undan. All franchising är inte positiv. Vi har blivit varse ett antal exempel på franchisingavtal som i princip kan liknas vid slavkontrakt. Många småföretagare kastar sig in i ett företagande. Kanske går man direkt från arbetslöshet, eller så har man stora förhoppningar. Man granskar kanske inte avtalen i tillräcklig utsträckning. Det har lett, som jag nyss sade, till att många småföretagare har hamnat i en väldigt svår situation. De har mer eller mindre blivit tvingade in i avtalsförhållanden som de knappast klarar av. I lagutskottets betänkande LU19 hänvisas till bildandet av Svenska Franchiseföreningen. Genom dess tillkomst har branschen vidtagit s.k. egenåtgärder. Erik Lövdén säger är det inte särskilt mycket med denna franchiseförenings egenåtgärder. De kommer inte åt de avarter som finns inom franchiseverksamheten. Det enda sättet att komma åt avarterna när det gäller franchising är att lagstifta så att den svagare avtalsparten får ett skydd. Det finns en utredning som har diskuterats tidigare, och som är framlagd och klar. Där finns faktiskt färdig lagtext som går att använda direkt. Vi har tidigare diskuterat denna fråga hösten 1994 i lagutskottet. Då nöjde vi oss med att avvakta utvecklingen i Europa. Det var tänkt att EU skulle komma med ett förslag som skulle gälla hela Europa. Det är i och för sig ganska viktigt att vi får något alleuropeiskt inom detta område. Sedan dess har det tyvärr inte hänt någonting i Europa. Avarterna när det gäller franchisingavtal fortsätter. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att vi så fort som möjligt lagstiftar i ärendet. Jag har litet svårt att förstå att Socialdemokraterna inte väljer att gå den vägen. Det finns tillräckligt mycket information om att det inte är bra. En ny utredning förlänger bara situationen. Vad som behövs är en lagstiftning som kommer omedelbart. Med anledning av det yrkar jag bifall till reservationen från Vänsterpartiet och Tanja Linderborg.

Herr talman! Detta betänkande handlar om franchising och rättsliga fel vid köp. Jag vill börja med att yrka avslag på motionerna L901 och L907 och därmed också avslag på reservationen och bifall till hemställan i betänkandet LU19. I reservationen från Vänsterpartiet yrkas att lagstiftningsarbete inom franchisingområdet borde inledas. Utskottets uppfattning är att vi bör avvakta och invänta resultat av det arbete som bedrivs internationellt inom området. Det får bli regeringens uppgift att följa frågan. Om ingenting händer under det närmaste året kan möjligen en nationell lagstiftning övervägas. Det skulle enligt utskottets uppfattning vara en fördel om lagstiftningen om och när den inleds kunde utgå från en internationell överenskommelse eller i varje fall ett EU-direktiv, med tanke på att vi nu är en av unionens medlemsstater.
Herr talman! Det är intressant att man avslår en socialdemokratisk motion - en motion som också har förekommit tidigare. Rune Berglund säger att utskottet tycker att vi skall avvakta. Om ingenting händer inom det närmaste året skall man överväga lagstiftning på nationell basis. Det är precis samma sak som man sade hösten 1994. Ett år framåt från hösten 1994 innebär att vi är framme på hösten 1995. Nu är vi på våren 1996. Jag har inte något stort förtroende för det Rune Berglund säger på detta område. Jag tror att detta är ett sätt att ytterligare förhala frågan. Jag sade i mitt anförande att det är bra om vi får till internationella överenskommelser, men vi kan inte sitta passiva i avvaktan på dessa. Väldigt många småföretagare lider på grund av att ni inte vill skydda dem genom en lagstiftning. Skall vi inte skydda och faktiskt värna småföretagandet? Är det då rätt att låta de stora giganterna stå med trumf på hand vid varje avtalsslut? Jag trodde att socialdemokraterna har insett att det är småföretagandet som kommer att vara den framtida basen. Då kan vi inte trycka undan det.
Herr talman! Vi tycker också att det är viktigt att det här området regleras, Per Rosengren. Men samtidigt är Sverige i dag, som jag sade, en del av den europeiska unionen. Vi måste kunna avvakta ytterligare ett år för att se om man den vägen kan komma fram till någonting. Man kan ju heller inte utesluta att den här typen av avtal kommer att upprättas inte bara mellan givare och tagare i Sverige, utan kanske också givare och tagare i andra EU-länder. Jag tycker att vi skall ha det tålamodet och vänta i varje fall ett år till. Jag tror inte att det innebär någon katastrof.
Herr talman! Jag instämmer i att det är bra med internationella överenskommelser. Men jag håller inte riktigt med Rune Berglund när han säger att vi skall vänta ytterligare ett år. Det sade man hösten 1994 också. Man skulle avvakta det närmaste året och se vad som kom, och sedan skulle man göra någonting. Det är ett och ett halvt år sedan man stod upp och sade det. Men vad har hänt? Om ett år kanske vi står här i kammaren igen och har samma resonemang: Vi skall avvakta ett år till. Det gäller att värna de små som kan sitta med slavkontrakt. Hänvisningen till att många överenskommelser är internationella är alldeles riktig, men flertalet av dessa avtal i Sverige är faktiskt träffade på nationell bas, och det är dem som har dessa avtal vi skulle kunna skydda genom att införa en lagstiftning så fort som möjligt.
Herr talman! Egentligen avviker inte våra uppfattningar från varandra, utom vad gäller tidpunkten. Per Rosengren vill gå snabbare fram, och vi tycker att det ligger ett värde i det här. Om vi nu stod här för ett och ett halvt år sedan och diskuterade samma sak så beror det inte på oss utan på att man inte har kommit till skott än i de internationella överenskommelserna. Jag håller med om att vi inte kan vänta hur länge som helst. Det är regeringen som tar initiativ till lagstiftning när det gäller vår hantering av detta, och jag tror personligen att det kommer att ske nästa år om inte den här överenskommelsen finns. Det finns ett bra underlagsmaterial: Vi har utredningen från 1987, och det har skrivits bra motioner. Jag skulle råda Per Rosengren: Ha tålamod ytterligare en vinter, så skall vi se om vi inte gemensamt skall kunna komma fram till ett bra resultat nästa år.

Herr talman! Vi har nu att övergå till en jeansdebatt. Den har sin grund i att jag skrev en motion för drygt ett år sedan om någonting som jag uppfattade som en självklarhet. Dessvärre har tydligen lagutskottet, även om det har behandlat denna motion mycket utförligt, inte lyckats komma till det önskvärda resultatet. Låt mig därför, herr talman, få ge ett exempel. Vi tänker oss att jag är en stor återförsäljare av t.ex. herrkläder eller motsvarande, och att jag har lyckats få tag på ett stort parti Levis-jeans. Jag sätter i gång och börjar utannonsera dessa till förhållandevis förmånliga priser eftersom jag via grossisten har tillskansat mig bra villkor för det här partiet jeans. Sedan upptäcker jag efter ett tag att det här nog inte är äkta Levis-jeans, utan att det är ommärkta jeans. Då ringer jag till grossisten, som säger att han inte kunde veta någonting om det här, och han vet inte att jeansen är ommärkta. Men han har ju i sin tur köpt dem någon annanstans. Alldeles uppenbart är ju att utifrån min synpunkt som säljare av jeans till konsumenterna är varan behäftad med ett allvarligt fel. Det är ett immaterialrättsligt fel, till skillnad från om varan vore behäftad med ett materiellt fel, t.ex. en vanlig skada. Enligt nuvarande köplag i Sverige skiljer man på materiella fel och immateriella fel, dvs. man har inte några klara lagregler för de immateriella felen till skillnad från flertalet länder i Europa. Man kan t.ex. ta den tyska lagstiftningen som i det här fallet är föredömligt tydlig och klar. Nu skriver lagutskottet ungefär så här att man nog ändå torde kunna få ut skadestånd som täcker de direkta förlusterna som jag som återförsäljare har gjort om man verkligen kan sätta dit grossisten för att ha sålt en felaktig vara. Däremot kan man enligt utskottets mening, och det torde vara helt riktigt, aldrig få ut de indirekta förlusterna som jag som återförsäljare kan ha ådragit mig genom t.ex. annonsering eller anställning av personal för att hantera det här. Utskottet skriver om detta att denna köprättsliga skillnad mellan rättsliga och immaterialrättsliga fel i praktiken, såvitt utskottet kan bedöma, inte torde innebära några olägenheter. Det är, herr talman, verkligen förvånande att ett lagutskott kan uttala sig på den punkten på det sättet. Det innebär ju att man sätter konsumenten i klistret. Konsumenten har ju då inget som helst skydd, och inget som helst stöd av återförsäljaren. Återförsäljaren har ju ett direkt negativt ekonomiskt incitament till att upptäcka att varan är behäftad med immaterialrättsliga fel eftersom man aldrig kan få ersättning för de kostnaderna. Det gör att återförsäljaren gör klokare i att hålla god min i det läget. Om vi inte ändrar köplagen i Sverige kan detta leda till att vi beträffande jeans - det kan också gälla CD-skivor, dataprogram och över huvud taget allt som har med immaterialrättsligt intrång att göra - får en utveckling som gör att konsumenterna får betydligt större svårigheter än i andra länder. Det är förvånande att lagutskottet - det får väl antas bero på ett förbiseende - har gjort detta uttalande, som ju är direkt konsumentfientligt. Man kan, herr talman, ta ett exempel från förgången tid med återförsäljaren som fick ett parti sardiner som han skulle sälja. Han upptäckte att de var behäftade med fel när han öppnade en sardinburk, och ringde grossisten. Grossisten säger då: Du skall inte äta sardinerna, du skall sälja dem. På motsvarande sätt kan man naturligtvis inte mena att återförsäljare av jeans skall hantera motsvarande situation, bara för att man nu inte har löst de immaterialrättsliga frågorna.

Herr talman! När frågan dök upp första gången i lagutskottet blev vi litet konfunderade. Jag är fullkomligt övertygad om att köplagen gäller för den här typen av fel. Det är en felaktig vara som har levererats; alltså kan man skicka tillbaka den. Men då hänvisades det till att Lennart Hedquist kände till ett verkligt fall där det här hade inträffat. Då bordlade vi faktiskt ärendet för att utreda huruvida det var ett verkligt fall eller ej. Men det visade sig, som mycket annat, vara en skröna. Det fanns inget verkligt fall. Nu bygger Lennart Hedquist upp ett konstruerat fall här i kammaren. Det är också någonting som inte har inträffat men som möjligen skulle kunna inträffa. Vi vet inte hur det skulle bedömas i en rättslig instans med hänsyn till köplagen. Det är klart att man kan försöka måla upp bilder av svåra situationer, men jag är övertygad om att den nuvarande köplagen skulle vara tillämplig för det fall som Lennart Hedquist här tog upp. Jag hade redan i lagutskottet varit beredd att biträda moderaternas uppfattning om det hade gällt ett verkligt fall.

Herr talman! Det är riktigt att jag till en av ledamöterna i lagutskottet under hand sade att jag hade uppfattningen att det hade förekommit ett verkligt fall gentemot köplagen och att man då hade fått klart för sig att immaterialrätten var tydligt undantagen i relation till materiella skador. Nu har det tydligen inte testats juridiskt enligt vad jag vet. Om vi nu köper lagutskottets resonemang är det så att man skulle kunna ha rätt att få ut de direkta kostnaderna för att man har blivit lurad, men man kan ju aldrig få ut de indirekta kostnaderna - det skriver lagutskottet uttryckligen, och det är det intressanta, Per Rosengren. Det innebär ju ett kraftigt negativt incitament på en återförsäljare när det gäller att upptäcka att varan är felaktig, t.ex. att det har skett en ommärkning. Då får man ju stå sitt kast och täcka t.ex. sina annonskostnader och sina försäljningskostnader själv. Det kanske man inte tycker är så farligt från företagets synpunkt, men det blir ju väldigt allvarligt från konsumentens synpunkt, eftersom det innebär att återförsäljaren kan hålla god min och fortsätta att sälja felaktiga varor. Jag tycker att det är fel när lagutskottet säger att det inte är så allvarligt.
Herr talman! Jag har kanske ett annat förtroende för köpmännen i Sverige. Upptäcker de att de säljer en felaktig vara tror jag att de drar tillbaka den så fort som möjligt. Det handlar ju faktiskt också om deras egen image, om deras egen marknadsföring för framtiden. En affär som medvetet har sålt felaktiga varor kommer inte att existera i längden. Där är konsumenttrycket obönhörligt, skulle jag vilja säga. Jag tolkar inte lagutskottets ställningstagande på samma sätt som Lennart Hedquist gör. Jag tycker inte att vi skall prata om immaterialrätt i detta läge. Vi skall prata om en felaktig vara. Är det en felaktig vara kan även indirekta kostnader täckas. Det är alltså inte i första hand en immaterialrättslig fråga vi diskuterar utan det är faktiskt fråga om en felaktig vara, och då gäller köplagen.

Herr talman! Jag kan citera motsvarande tyska lagstiftning. Där står det: Säljaren är förpliktad att till köparen leverera det köpta föremålet fritt från rättigheter som av tredje man kan göras gällande mot köparen. I Sverige gäller lagen däremot exklusive immaterialrättsligt intrång. Även om det ännu inte har förekommit några uppenbara rättsliga fall i anslutning till att t.ex. en återförsäljare har blivit lurad är det uppenbart att den svenska lagstiftningen är så skriven att den gäller exklusive immateriella fel. Under alla förhållanden kan man aldrig - precis som lagutskottet skriver - få täckning för de indirekta kostnaderna. Detta är en allvarlig situation för konsumenten. Då kan den här verksamheten florera. En återförsäljare som blir sittande med svartepetter har inte någon särskilt lätt situation - sedan kan Per Rosengren tycka att man säkert reder ut den ändå, men jag tror att det vore betydligt enklare att ändra den svenska lagstiftningen, t.ex. att anpassa den till exempelvis den tyska. Det är bara att stryka ett enda ord - "liknande" - i den svenska lagtexten, så har man fixat det.
Herr talman! Jag blir också litet förvånad över att det här kommer nu. Jag är själv företagare och gör mycket inköp, och det här är någonting som jag inte känner igen. Om man får en felaktig vara eller om någon försöker lura en på något sätt går det ju alltid att reglera. Jag tror precis som Per Rosengren att det här är en fråga som tillhör köplagen. Jag skall inte närmare polemisera i det här ärendet, utan jag vill omgående yrka avslag på återremissyrkandet. På punkt 2 har jag ju redan yrkat avslag.
Herr talman! Det är självklart att det här tillhör köplagen, men köplagen är alltså skriven på det sättet att man undantar immaterialrättsliga fel. Det är ju riktigt att får man fel i en vara - och det vanliga är ju att det är ett materiellt fel, en skada eller en brist som är uppenbar - är ju saken klar; det reglerar den svenska köplagen. Men den reglerar inte den här typen av immateriella fel, och de blir mer och mer vanligt förekommande. Jag har tagit exemplet jeans, men man kan lika gärna ta exemplet tröjor. Det kan i framtiden säkert också bli fråga om varumärkesintrång när det gäller en rad IT-produkter. Jag förstår inte varför vi här i Sverige skall ha en omodern lagstiftning, som dessutom kommer att leda till att bl.a. konsumenten blir den lidande parten.
Herr talman! Den dag det här blir ett problem kommer det naturligtvis också en lagstiftning inom området, Lennart Hedquist. Men eftersom det inte är ett problem i dag ser jag inte någon anledning till att återremittera det här ärendet.

Herr talman! Det är litet trist att vi i de yttersta av dessa debattminuter skall drabbas av ett återremissyrkande, vill jag påstå. Det är tur att inte alla missnöjda motionärer yrkar på återremiss - då skulle vi inte ha annat att göra här i kammaren. När det gäller speciellt det här fallet har jag haft mycket nära kontakt med Lennart Hedquist kring de här sakerna och ägnat dem stort intresse, ungefär som Per Rosengren säger här. Jag har särskilt bett om att få ett rättsfall eller en faktamässig realistisk bakgrund till det här. Jag har också blivit utlovad det, men jag har nu av Lennart Hedquist fått reda på att han har förbisett detta. Då tycker jag att konsekvensen borde vara att han inte väckte det här yrkandet nu. Har han inte själv fullföljt den överenskommelse som jag tycker att vi har för att få en bra handläggning så får han återkomma. Men eftersom han nu driver den här frågan så mycket i sak vill jag säga någonting även om det. Man kan ha olika uppfattning om saker och ting. Framför allt kan man ha olika uppfattning om frågor som inte har varit aktuella, inte har kommit upp och inte har diskuterats och analyserats tidigare. Så är det inte i det här fallet. Det här har analyserats i samband med förarbetena till köplagen, och man har efter avvägning funnit att det är rätt och bra som det är. Det betyder alltså inte att i den här situationen - en helt teoretisk situation som Lennart Hedquist målar upp - skulle allt rättsskydd saknas och konsumenten stå fullständigt rättslös. Det är inte så. Hela batteriet av åtgärder i köplagen går att använda här. Det finns också anledning att anknyta till vad Lennart Hedquist själv sade nyss i en replik till Rune Berglund. Han undrade om inte Rune Berglund har hört talas om förfalskning. Jo, det är en fråga om en förfalskning, och i så fall är det antagligen ett led i ett bedrägeri också. Då har vi hela brottsbalkens sanktionssystem bakom oss här. Detta är alltså en självklarhet. Det finns nog ingen - inte heller Lennart Hedquist, hoppas jag - som vill göra gällande att lagutskottet inte skulle kämpa hårt för konsumentens rätt. Det gör vi varenda dag. Därför tycker jag, av olika skäl som jag försökt antyda här, att det skulle vara ett bra slut på den här debatten om Lennart Hedquist återkallade sitt återremissyrkande och i stället väckte en ny motion - bättre underbyggd och med hänvisning till de rättsfall och de verkliga situationer som finns. Då lovar jag - för egen räkning och, som jag tror, även för alla andras räkning i lagutskottet - att vi är beredda att titta på detta en gång till.
Herr talman! Jag är övertygad om att den svenska lagstiftningen i det här avseendet kommer att behöva ändras, och det inom en relativt snar framtid. Som jag upplever det är den icke modern i detta hänseende. Sedan kan Bengt Harding Olson säga att det finns andra instrument som t.ex. brottsbalken och bedrägerimål, men det allvarliga med den är typen av fall är ju att det är den som till sist blir sittande med Svarte Petter som har att klara ut frågan. Det är inte så lätt om t.ex. en grossist har varit involverad i ett bedrägeri och man får gå hela ledet tillbaka. Det vore därför betydligt enklare att ha en köplag som klargör att materiella och immateriella fel i det här hänseendet är likartade, men det har den svenska lagstiftningen hittills av någon outgrundlig anledning hesiterat inför. Detta drabbar faktiskt konsumenten, eftersom det leder till att en återförsäljare icke har någon egentlig anledning att vara så uppmärksam på den här typen av fel.
Herr talman! Vi är utomordentligt uppmärksamma på hela problematiken med piratkopieringar, plagiat och allting sådant. Detta är ett intresse som finns både hos riksdagen och hos regeringen, och intresset stegras också internationellt. Vi följer de här frågorna kontinuerligt. Jag tror att det så småningom finns anledning för lagutskottet att ingripa när det gäller de här frågorna, men då gäller det kanske inte främst det fall som Lennart Hedquist har konstruerat utan de verkliga fall som finns, både i Sverige och utomlands, där man missbrukar de immateriella rättigheterna. Men detta löser vi inte här och nu. Jag är fullständigt övertygad om att det här återremissyrkandet inte förändrar placeringen av Svarte Petter. Han sitter nog där han sitter, återremiss eller inte.

Herr talman! Ett välfärdssamhälle värt namnet måste också vara ett rättssamhälle som garanterar sina medborgare skydd mot kränkningar. I det fullkomliga rättssamhället finns inga offer. Verkligheten är dess värre en annan. Många människor drabbas av övergrepp av varierande slag och från olika håll. I ett rättssamhälle får inga offer falla i glömska. Herr talman! I vårt rättssamhälle finns beklagligtvis en offerkategori som tycks ha hamnat vid sidan om rättvisans skydd. Jag tänker på myndighetsoffer, alltså de medborgare som drabbats av felaktig myndighetsverksamhet. Våra myndigheter fungerar oftast väl men är naturligtvis inte ofelbara, och felaktiga myndighetsåtgärder kan hårt drabba enskilda människor. Det mest uppmärksammade fallet är bilhandlaren Halvar Alvgard, som till slut fick ersättning av staten av nåd eftersom lagen var otillfredsställande. Andra fall med myndighetsfel framgår av JO:s årliga ämbetsberättelse. Det kan handla om felaktig rättstillämpning, försenad handläggning, försummad service, underlåten kontroll eller felaktiga upplysningar men också om oriktiga frihetsberövanden eller andra tvångsåtgärder. Gemensamt för samtliga fall är att enskild person drabbats av skada. Vid felaktig myndighetsutövning finns ett straffrättsligt ansvar, främst genom tjänstefelsbrottet. Men skadeståndsrätten är ofta viktigare för myndighetsoffren. Enligt gällande rätt har myndighetsoffret i vissa fall rätt till skadestånd. Men regelsystemet är otillfredsställande enligt allmän uppfattning. I princip krävs att vederbörande tjänsteman har varit vårdslös för att myndighetsoffret skall få skadestånd. Om så inte är fallet blir det inget skadestånd, även om myndighetsfel föreligger. Resultatet blir detsamma även om den drabbade inte gjort minsta fel själv. Under lång tid har kritik framförts mot gällande rätt, och den kulminerade under Alvgardprocessen. En parlamentarisk utredning tillsattes under 1989, och efter en ingående analys presenterades ett förslag i juni 1993. Nu äntligen, efter upprepade efterlysningar i riksdagen, har justitieministern utlovat att ett lagförslag skall komma under 1996.

I varje fall borde det bli mycket lättare att få skadestånd vid felaktig myndighetsutövning och vid felaktig myndighetsinformation men också vid oriktiga frihetsberövanden samt vid lagligt våld, dvs. då polisen lagligen skadat utomstående till person eller egendom och den drabbade är utan skuld. Herr talman! Jag vill förutom myndighetsoffer även belysa en speciell brottsofferkategori, nämligen de medborgare som råkat i en nödvärnssituation. Det förelåg länge ett starkt behov av förtydligande av nödvärnsrätten. Under åtta år har jag därför väckt motioner om sådant förtydligande på en lång rad straffrättsliga och skadeståndsrättsliga punkter. Det är naturligtvis positivt att den medborgerliga rätten till självförsvar nu förtydligats på den straffrättsliga sidan, men det är beklagligt att skadeståndsproblematiken helt förbigås. Nu gällande skadeståndsrätt i nödvärnsfallen bygger främst på dels allmänna rättsprinciper om frihet från skadestånd, dels skadeståndslagens allmänna regler om jämkning av skadestånd vid medvållande. Rättsläget beträffande skadeståndsfrågorna vid nödvärn är synnerligen oklart. Det är omvittnat av vanliga människor, av vanliga advokater och av utomordentligt kunniga rättsvetenskapsmän. Här krävs uppenbarligen förtydligande lika väl som beträffande straffrätten. En översyn av skadeståndsrätten bör då också omfatta ett klarläggande av möjligheterna att få ersättning av Brottsskadenämnden, länsstyrelserna och försäkringsbolagen. Det är förvånande att skadeståndsaspekterna saknas i lagstiftningsärendet, med hänsyn till frågans stora betydelse för allmänheten och till att nödvärnsfrågan övervägts i tio år. Det är naturligtvis viktigt att slippa straff när man handlar i nödvärn, men även skadeståndsfrågan är av stort intresse, eftersom det ofta uppkommer skador på person eller personliga tillhörigheter. Ett förtydligande av nödvärnsrätten även beträffande skadestånd är därför ett angeläget behov. Herr talman! Det fullkomliga rättssamhället är måhända ouppnåeligt, men målet får aldrig lämnas ur sikte, för medborgarnas skull. Myndighetsoffer måste ju i vart fall hållas ekonomiskt skadeslösa, och medborgare som handlar i nödvärn har rätt att få veta om de riskerar att drabbas av skadestånd. Därför måste kampen gå vidare, och deras rätt får inte falla i glömska, i ett samhälle som gör anspråk på att vara ett rättssamhälle. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och 2.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 20 behandlar utskottet sju motioner som gäller olika skadestånds och försäkringsrättsliga frågor. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden 1995. De skadeståndsrättsliga motionsspörsmålen rör det allmännas skadeståndsansvar, utmätning av ersättning för frihetsinskränkning, skadestånd till efterlevande och skadeståndsansvar vid nödvärn. De försäkringsrättsliga frågorna gäller obligatorisk ansvarsförsäkring för sjöfart och luftfart, utvidgat ansvar för trafikförsäkringen och försäkringsersättning till dem som försöker stoppa brott. Herr talman! Angående det allmännas skadeståndsansvar gäller den grundläggande regeln som finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Detta lagrum innebär att var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person eller sakskada är skyldig att ersätta skadan. Skadeståndslagen innehåller särskilda regler om arbetsgivares s.k. principalansvar. Enligt 3 kap. 1 § är arbetsgivaren ansvarig för skada som vållas av hans arbetstagare genom fel eller försummelse i tjänsten. Regler om skadeståndets bestämmande finns i 5 kap. Den som har tillfogats personskada kan enligt 5 kap. 1 § få ersättning både för ekonomisk skada och för ideell skada. Som ekonomisk skada ersätts sjukvårdskostnader och andra utgifter till följd av skadan samt förlorad arbetsförtjänst och framtida inkomstförlust. Ideell skada gottgörs i form av ersättning för sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Sveda och värk avser skadeföljder under den akuta sjukdomstiden, medan lyte och men omfattar bestående lidande eller obehag. Till ideell skada hänförs även vissa olägenheter i övrigt till följd av skadan. omfattar inte endast enskilda arbetsgivare utan också de offentliga. Är det fråga om myndighetsutövning sträcker sig statens och kommunernas ansvar längre än andra arbetsgivares. I enlighet härmed svarar det allmänna inte bara för person och sakskada utan också för ren förmögenhetsskada när fel eller försummelse begåtts vid myndighetsutövning. Herr talman! Bengt Harding Olson anser i motion L601 att det är hög tid att modernisera skadeståndsreglerna vid felaktig myndighetsverksamhet. Det nuvarande regelsystemet för skadestånd vid felaktig myndighetsutövning är otillfredsställande från de drabbades synpunkt. Utskottet kan inte finna annat än att de förslag som Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar lagt fram ligger i linje med motionsönskemålen. I kommitténs betänkande föreslås sålunda en ny regel om ansvar för felaktig myndighetsinformation i 3 kap. 3 § i lagen. Enligt utskottets mening bör resultatet av det fortsatta arbetet med beredning av ärendet därmed avvaktas. Något tillkännagivande eller någon annan åtgärd från riksdagens sida kan för närvarande inte anses påkallade. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan i denna del. Herr talman! Angående skadeståndsansvar vid nödvärn finns i 25 kap. brottsbalken allmänna regler om ansvarsfrihet. Här anges de omständigheter som fritar någon från ansvar för straffbelagd gärning. En sådan omständighet är att någon handlat i nödvärn. Bestämmelsen innebär att en gärning som någon begår i en nödvärnssituation och som håller sig inom gränserna för nödvärnsrätten inte skall medföra ansvar. Nödvärnsrätten föreligger enligt paragrafen i fyra olika situationer. Först anges det fallet att någon söker avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. I en andra punkt nämns den situationen att någon söker betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindra att egendom återtas på bar gärning. Den tredje nödvärnssituationen gäller att någon söker hindra annan att olovligen tränga in i rum, hus, gård eller fartyg. Slutligen föreskrivs att nödvärnsrätt föreligger då någon söker att från utrymmen av nyss nämnt slag avlägsna någon annan, som trängt in olovligen eller, om det är bostad, annars vägrar att på tillsägelse lämna denna. Herr talman! Bengt Harding Olson har i motion L603 tagit upp frågan om skadeståndsansvar vid nödvärn. I motionen hänvisas till översynen av den straffrättsliga regleringen av just nödvärn. Utskottet vill med anledning av vad som anförts i motionen peka på att det finns vissa grundläggande skillnader mellan straffrättens och skadeståndsrättens uppbyggnad. Inom straffrätten gäller legalitetsprincipen, som innebär att det krävs ett stadgande i lag eller i annan författning för att en handling skall kunna utgöra brott och således kunna leda till utdömande av en straffrättslig påföljd. På grund härav föreligger behov av en detaljerad reglering även av de omständigheter, t.ex. nödvärn, som utesluter straffrättsligt ansvar. Inom skadeståndsrätten gäller inte legalitetsprincipen på samma sätt som inom straffrätten. Skadeståndsansvarets yttersta omfattning bestäms av allmänna rättsprinciper och generella ansvarsregler. Bedömningen i ett enskilt fall av frågan om skadeståndsskyldighet föreligger får ske med hänsyn till det ansvar som enligt författning eller allmänna rättsprinciper kan utkrävas. I linje härmed torde inte heller de omständigheter som utesluter skadeståndsansvar närmare kunna preciseras i lag, även om utgångspunkten för bedömningen i många enskilda fall kan tas i den straffrättsliga regleringen av grunderna för ansvarsfrihet. Mot bakgrund av det anförda kan utskottet för sin del inte finna skäl för en sådan översyn som begärs i motionen. Utskottet avstyrker därför bifall också till denna motion. Herr talman! Med detta föreslår jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har naturligtvis insett att Bengt Kronblad skulle vara nöjd med utskottets utlåtande. Men jag skall ändå litet mer personligen ställa några frågor till Bengt Kronblad. Jag börjar med myndighetsoffer. Är Bengt Kronblad verkligen nöjd med den lag som finns nu eller tycker han att den är fel? Min utgångspunkt är att oskyldigt drabbade medborgare skall få ersättning vid felaktig myndighetsverksamhet. Ställer Bengt Kronblad upp på detta? Beträffande nödvärnsfallen vill jag också ställa en fråga. Tycker Bengt Kronblad att det är viktigt att medborgare som hamnar i en nödvärnssituation också vet om de kan drabbas av skadeståndskrav, även om de slipper straff? Detta tycker jag är några frågor som är utomordentligt viktiga. För, som jag har sagt, det här handlar om grundläggande frågor i ett rättssamhälle. Jag väntar med spänt intresse på vilka svar Bengt Kronblad skall lämna.
Herr talman! I princip kan vi vara fullständigt överens om att den som vidtar åtgärder, nödvärn eller annat, självklart inte skall bli lidande av sina insatser. Det är den principiella delen. Bengt Harding Olson inledde också sitt anförande med att hävda de mänskliga rättigheterna och det är en självklarhet. Jag vill gärna litet grand kommentera fallet Halvar Alvgard. Som tur är för Bengt Harding Olsons aktivitet i riksdagen finns detta fall. Det är intressant att se att Bengt Harding Olson återigen börjat engagera sig så kraftfullt i detta. Så var också fallet fram till 1991, då Bengt Harding Olson var mycket aktiv. Men först efter 1994 års val har han återigen engagerat sig både med motioner och direkta frågor till justitieministern. Jag instämmer gärna i justitieministerns kommentar till Bengt Harding Olson från den 6 februari: Det är tydligt och klart att tilltron till den socialdemokratiska regeringens möjligheter att lösa sådana problem är betydligt större, då Bengt Harding Olson låg ganska lågt under den treåriga period när vi hade borgerlig regering.
Herr talman! Det är beklagligt att jag inte fick svar på någon fråga, utan bara fick ett raljerande över att det här ärendet faktiskt missköttes av den borgerliga regeringen. Det är rätt. Men det betyder väl inte att inte den socialdemokratiska regeringen skall göra någonting. Därför vill jag än en gång påpeka detta. Vad är det för fel på utgångspunkten, Bengt Kronblad, att varje oskyldig medborgare som drabbas av felaktig myndighetsverksamhet bör få skadestånd utan en massa undanflykter? Jag kan väl passa på att nämna också att jag inte är nöjd med utredningens förslag. Jag vill att man skall gå mycket längre. Men det är en annan debatt. I nödvärnsfallen är det oerhört viktigt att människor som har hamnat i en sådan situation vet vad som gäller skadeståndsrättsligt. Bengt Kronblad skall slippa frågan om han känner till rättsläget. Jag vet svaret. Det verkliga svaret är att ingen människa känner till den rättsliga situationen, om man drabbas av skadeståndskrav eller inte om man är i nödvärnssituation. Därför kan inte heller Bengt Kronblad svara, han skall slippa min fråga. Det är oerhört viktigt och, som jag säger, det är en angelägenhet som det borde föreligga enighet om, att ett välfärdssamhälle förutsätter ett rättssamhälle. Där får inga, jag poängterar inga offer känna sig nonchalerade eller bortglömda. Sådan är situationen just nu beträffande de två offerkategorier som jag har nämnt.
Herr talman! Jag vill gärna hänvisa till det jag sade i mitt förra inlägg, att såväl de som gör nödvärnsinsatser som de som kan bli utsatta för andra skador självklart skall ha sitt skydd i olika delar. Jag förstår dock inte Bengt Harding Olsons sätt att resonera när han undrar vad socialdemokraterna gör. I utskottets betänkande skriver vi fullständigt klart att det är en kommitté som arbetar med det här. Enligt utskottets mening kommer resultatet av den beredning som nu pågår att behandlas när ärendet ligger på riksdagens bord, med andra ord så pågår det här arbetet. Samma sak gäller också den andra frågan. Där pågår det ett beredningsarbete. Vi kommer under de närmaste åren här i riksdagen att ha möjlighet att ta fram en ny lagstiftning som jag hoppas också kommer att tillfredsställa Bengt Harding Olsons uppfattningar i de här frågorna.
Herr talman! Tack så mycket för det beskedet, Bengt Kronblad. Jag uppskattar verkligen att det kommer ett lagförslag. Vi behöver inte träta om vem som har gjort sig skyldig till dröjsmålet i det här läget. Jag är glad över att förslaget kommer. Men det som är ännu mer intressant är naturligtvis vad propositionen innehåller. Då har vi en metod här i riksdagen, vilken kan starkt ifrågasättas, att vi inte skall tala om hur vi tycker att den kommande lagen och den kommande propositionen skall se ut. Jag tycker att det vore en styrka om vi oftare från den här kammaren talade om vad vi ville, så att Rosenbad vet det. Det är därför som jag har reserverat mig. Det är därför jag talar om hur myndighetsoffer skall hanteras i det här landet. Jag talar om och menar: Oskyldigt drabbade myndighetsoffer skall hållas skadeslösa. Det tycker jag att den här propositionen skall innefatta. Lagutskottet borde ha tagit chansen och talat om för regeringen att så vill vi ha det. Jag ställer frågan än en gång till Bengt Kronblad: Ställer Bengt Kronblad upp på den grundläggande självklara rättssäkerhetsprincipen att myndighetsoffer som oskyldigt drabbas av felaktig myndighetsverksamhet skall ha rätt till skadestånd? Eller skall de inte ha det?
Herr talman! Vi har nu att behandla ett antal motioner. Med anledning av de motionerna har vi hänvisat till att det pågår ett beredningsarbete. Riksdagen kommer av regeringen att få ett underlag till beslut. Något utskottsinitiativ som eventuellt skulle kunna tidigarelägga den här lagstiftningen någon vecka kan vi inte ha något behov av. Däremot är det fullständigt klart att vad lagen slutligen kommer att innehålla, ja, det kommer lagutskottet att vara delaktigt i att skriva inför riksdagens beslut. Sitter Bengt Harding Olson kvar i lagutskottet vid det tillfället har Bengt Harding Olson också möjlighet att aktivt delta i det arbetet. Det är fördelen med att ha en socialdemokratisk regering, för under den borgerliga perioden fick Bengt Harding Olson inte ens fram någonting att diskutera i utskottet. Där är skillnaden, Bengt Harding Olson. timmar och att det därför skulle finnas anledning att anta att ärendebehandlingen måste slutföras under fredagen.